Herr talman! Jag har litet svårt att förstå Karl-Erik Svartbergs negativa inställning till att man skall höra vederbörande personligen. Det är en regel som vi har i många sammanhang där någon skall berätta om sin situation. Och vem kan göra det bäst om inte vederbörande själv? Det gäller i rättegångar, och det kan gälla i andra sammanhang. Det görs alltså först en grundutredning, där utlänningen skall berätta om sin situation. Efter utredningen fattas ett beslut. När beslutet skall verkställas kan utlänningen, i sådana fall som frågan gällde, anföra att det har kommit till nya skäl, som gör att utvisningen inte bör verkställas. Såvitt jag kan förstå är det den som bäst kan redovisa de nya skälen som skall redogöra för dem och få dem beaktade, om de är bärande, och det måste vara vederbörande person själv. Om han inte gör det skall det ske genom ett ombud, dvs. en tredje person som i sin tur fått vetskap om skälen. Den legala grunden för detta har vi både i utlänningslagen och i förvaltningslagen, som säger att myndighet kan begära personlig inställelse. Jag skulle därför vilja säga att det är i vederbörandes eget intresse som detta kan ske. Sedan kan det naturligtvis finnas sådana fall där detta inte är nödvändigt, och det var därför jag använde uttrycket ”i allmänhet”. Det måste alltså ske en bedömning i det konkreta fallet.

Herr talman! Det måste ändå stå klart för regeringen att många flyktingar som söker uppehållstillstånd har en väldigt svår situation. Justitieministern framhåller i svaret att det är viktigt att få fram alla fakta, men de här människorna ställer sig frågan: Hur mycket vågar jag berätta? De måste också fråga sig: Hur mycket kan jag styrka? Det är ju en orimligt svår situation för människor som kommer från diktaturländer. Jag har själv varit inkopplad på några ärenden som jag bedömer som rena flyktingärenden. I ett fall blev det avslag på ansökan, eftersom skälen inte ansågs räcka.

Det är ju denna risk som gör det så svårt för dessa människor att infinna sig på polisstationen för att ställa upp för förhör. Jag tror att om justitieministern i samråd med polismyndigheten kunde göra klart att en utlänning som får sitt ärende prövat inte kommer att tas i förvar i samband med att han inställer sig för en utredning, då skulle vederbörande komma. Har justitieministern någon kommentar till detta?
Herr talman! Vi måste ju följa gällande regler, och det finns vissa regler för hur man från polisens sida skall agera när det gäller sådana situationer där vederbörande inte skall få stanna kvar här — den situationen har vi ju också. Jag vill säga med anledning av Karl-Erik Svartbergs senaste inlägg att det är riktigt att det ofta framförs från vederbörande utlänning att han från hemlandet har negativa erfarenheter av polisen och att han därför är rädd att berätta om sina förhållanden. Men kom då ihåg, att här har personen i fråga som regel hjälp av ett offentligt biträde som kan förklara hur våra rättsregler är och som sedan kan framföra de tillkommande skälen i samband med utredningen. Men jag har svårt att se varför vederbörande inte redan i samband med den första utredningen framför alla skäl som han har för att få stanna här. Jag är medveten om att det kan komma till nya skäl, som hänför sig till händelser som inträffat efter den första utredningen, men i det övervägande antalet fall skulle jag tro att sakläget är precis detsamma i samband med grundutredningen som vid den utredning som sker inför verkställighetsstadiet. Jag vidhåller faktiskt min uppfattning att detta är en rättighet som vederbörande utlänning har och att det är till fördel för honom att få komma och berätta själv. Jag förstår att den här rädslan kan finnas, men jag tror att det är fel att ha den och jag tror att både Karl-Erik Svartberg och jag kan genom den här debatten bidra till att undanröja den.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt som justitieministern säger om det juridiska biträdet. Jag vet ju att det finns advokater som verkligen ställer upp och försöker förklara både för flyktingarna och för myndigheterna hur det hela hänger ihop. Men flyktingarna ställer sig som sagt frågan: Hur mycket vågar vi berätta? Det är bara att konstatera att när man har kontakter med flyktingar, så får man det bestämda intrycket att de helst inte vill berätta allt de har att berätta. I vissa fall får de vända ut och in på sig själva, och det kan bli förödande för dem — vi vet ju hur många av de länder som dessa människor kommer från agerar. Det är klart att om den här debatten på något sätt kunde lugna dessa människor, så att de med större förtroende kom för att lämna uppgifter i samband med dessa personliga utredningar, är jag beredd att ställa upp på det. Men det är väl justitieministern som kan lugna dem, och vi får avvakta att det sker.
Herr talman! Jag försökte göra det bl.a. genom att säga att såvitt jag kan se är det i deras eget intresse som det här institutet med personlig inställelse finns.
Herr talman! Justitieministern känner ju också till att det har förekommit vissa uppgifter om spioneri i poliskretsar, innefattande information till diktaturer m.m. Det är ju detta som skapar oro. Jag vill här inte gå in på frågan om hur pass korrekta dessa uppgifter är, men det skapas ju en rädsla bland flyktingarna att direkt vända sig till polismyndigheten. Flyktingarna kan inte mobilisera det förtroende som justitieministern och jag har för svenska polismyndigheter. Skillnaden i det avseendet beror på att vi är fostrade i ett annat land och under andra förhållanden än flyktingarna som kommer hit och som är pressade av myndigheterna och förhållandena i sina hemländer.

Herr talman! Berit Mohlin-Erbeus har frågat mig vilka åtgärder man kan vidta för att förstärka gränsskyddet och förhindra införsel av hasch till Helsingborg. att förhindra införsel av hasch över Helsingborg Vid ett besök i Helsingborg i förra veckan fick jag information om narkotikasituationen där. Jag fick då veta att tidningsuppgifterna om en haschvåg över Helsingborgstrakten enligt polisens bedömning är överdrivna, låt vara att en ökning av antalet missbrukare i de yngre åldersgrupperna har kunnat märkas. Som är väl känt går emellertid större delen av den narkotika som kommer till Sverige genom Helsingborg. Resurser måste sättas in mot denna trafik. I första hand ankommer detta på tull och polis. Tullen har när det gäller att bekämpa narkotikasmuggling en central roll och har under de senaste åren förstärkts i den södra regionen. Detta har också fått till följd att antalet beslag av narkotika under senare år har ökat. F.n. görs i Helsingborg ett par beslag av narkotika varje dag. Polisen har också under de senaste åren tilldelats betydande resurser för att bekämpa narkotikabrottsligheten. Bl. a. har narkotikarotlar inrättats i 24 polisdistrikt i landet. Dessa rotlar skall inte bara vara verksamma i det egna polisdistriktet utan arbeta i hela länet. I några län har det inrättats flera rotlar. Ett sådant exempel är Malmöhus län där narkotikarotlar finns i Malmö, Lund och Helsingborg. Trots det kärva ekonomiska läget har Helsingborgs narkotikarotel under de tre senaste åren på grund av det allvarliga läget på narkotikafronten fått inte mindre än åtta nya kriminalinspektörstjänster. Det är emellertid inte bara narkotikaroteln som har fått ökade resurser. Antalet tjänster hos polisen för kontroll av resandeströmmen har också ökats kraftigt, och innevarande budgetår har regeringen tillskapat en särskild utlänningsavdelning i Helsingborgs polisdistrikt. Det är tyvärr omöjligt att helt stoppa införseln av narkotika till Sverige. Helsingborg har en årlig resandefrekvens på över 17 miljoner människor. Det är mot den bakgrunden man skall se de åtgärder som jag har nämnt i det föregående. Jag vill också understryka vikten av det goda samarbete som finns med myndigheterna på den danska sidan.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. De problem som jag har tagit upp i min fråga finns alldeles säkert på flera andra håll i landet, men de är mycket kännbara i den region som jag kommer ifrån, alltså nordvästra Skåne. Det står helt klart att orsaken är närheten till Danmark — den korta sträckan mellan Helsingör och Helsingborg. Helsingborg har blivit inkörsporten för den haschvåg som nu är så förfärande aktuell i våra trakter. Till skillnad från justitieministern har inte jag fått uppgift om att tidningarnas skriverier skulle vara överdrivna. Det verkligt alarmerande är ju att i gruppen missbrukare — en grupp som vi inte känner till storleken på — ingår många skolungdomar. Många är väldigt unga —13 år och uppåt, och kanske också nedåt. Det är alltså det som är det värsta i situationen, att missbruket är på väg nedåt i åldrarna. Eleverna skolkar från skolan för att få tid att röka hasch och för att få tid att skaffa hasch. En del av dem åker på leden Helsingborg-Helsingör som knarkkurirer. Det är lätt att förstå att de här eleverna inte klarar sin skolsituation — varken prestations mässigt eller relationsmässigt. Det finns ett annat rätt olustigt inslag i den här bilden, nämligen att en del elever är så förslagna att de kan utnyttja svagare kamrater för kurirjobbet, och sedan förtjänar de själva pengar på försäljningen. Alla mänskliga och sociala problem har också en ekonomisk sida, och det här kostar pengar. Just nu arbetar man i Helsingborgs kommun med ett åtgärdsprogram som skall ha förebyggande verkan, och kostnadsramen för detta är 300 000 kr. Men det är ju bara en liten del av olika kostnader som samhället har för omhändertagande. Därtill kommer ju också att alla former av missade insatser i skola och arbetsliv också är en ekonomisk förlust. Det finns alltså goda skäl att efterlysa åtgärder. I sitt svar säger nu justitieministern att tullen har fått förstärkta resurser, polisen har fått förstärkta resurser. Och det är mycket tacknämligt. Det har säkert haft sin verkan. Får jag då ställa en följdfråga till justitieministern: Skall jag tolka detta så att ytterligare förstärkningar av resurserna inte är tänkbara i nuvarande läge?
Herr talman! Den senaste frågan kan jag inte svara på direkt. Förstärkningar är nog tänkbara, men frågan är var man efter en allmän bedömning kan sätta in resurser och inte. Frågeställaren känner kanske till den allmänna ekonomiska situationen i landet. Får jag bara trycka på att det primära ansvaret för att narkotika inte förs in ligger just på tullen, och tullen har faktiskt fått ordentlig förstärkning och för en intensiv kamp just mot den olovliga införseln av hasch. Jag vet att man från tullen ger narkotikabekämpningen en hög prioritet. Låt mig också säga att bekämpningen av narkotikaproblemen fordrar åtgärder på många områden, som till stor del ligger utanför kriminalpolitiken. Det gäller — som väl frågeställaren också var inne på — uppfostran, familjen, skolorna, bostäderna, arbetsmarknaden, organisationerna osv. Det fordras alltså åtgärder på ett brett fält, och jag vill påstå att samhället också för kampen på det sättet. Regeringen har vidtagit olika åtgärder inom många olika sektorer just för att komma till rätta med problemet. Det är ett problem, men vi löser det inte omedelbart. Vi gör så gott vi kan och måste ständigt arbeta på olika sätt och aldrig ge upp den här kampen.

Herr talman! Även om jag liksom justitieministern betraktar just detta med förstärkta resurser för polisen och tullen som mycket viktigt, så finns det en annan sida som jag tror är minst lika viktig, nämligen att vi måste försöka medverka till att man får en annan syn i Danmark på hanteringen, både innehav och försäljning, av hasch. Det är ju faktiskt så att det är mycket lätt att få tag i hasch både i Helsingör och i Köpenhamn, och dessutom är det billigt. Jag menar att vi måste försöka att på alla nivåer och i alla sammanhang där det är möjligt förhandla och argumentera och övertyga, så att man i att förhindra införsel av hasch över Helsingborg Danmark får en syn som mer motsvarar den vi själva har. Jag frågar då avslutningsvis justitieministern om han delar min uppfattning och också är beredd att medverka till att sådana förhandlingar kommer till stånd överallt där det är möjligt.
Herr talman! Jag vill till Berit Mohlin-Erbeus säga att jag vid mitt besök i Helsingborg också hade ett sammanträffande med polismästaren i Helsingör, och vi hade ett öppet resonemang just om de här frågorna. Jag vet att det förekommer diskussioner mellan myndigheterna. Det är en fråga som också diskuteras på de nordiska justitieministermötena. Får jag också — eftersom Berit Mohlin-Erbeus förut tog upp problemet med att narkotika brukas i så låga åldrar — påpeka att jag tidigare har sagt, och gärna vill upprepa det i den här debatten, att det inte finns något utrymme för polisen att meddela rapporteftergift ens för innehav av mycket små mängder narkotika. Jag hävdar att det för att upprätthålla laglydnaden är alldeles nödvändigt att polisingripanden alltid görs när någon anträffas med narkotika på sig, hur litet det än är. Jag tror att detta kan medverka till att, till en del i varje fall, stävja missbruket hos ungdom.
Herr talman! Jag sade visserligen i mitt förra inlägg ”avslutningsvis”, men jag vill ändå passa på att uttala att jag uppfattar det så att justitieministern har stor förståelse för dessa problem och att vi alltså är överens om att allt måste göras, både när det gäller resurser och när det gäller förhandlingar.

Fru talman! Stina Andersson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att skriften Vänta barn kompletteras så, att alkoholinformationen till blivande mammor överensstämmer med de senaste rönen inom forskningen. Socialstyrelsen har nyligen gett ut en informationsskrift, Vänta barn, för blivande föräldrar om graviditet, förlossning och föräldraskap. Boken delas ut på mödravårdscentraler och är avsedd att vara ett komplement till den muntliga information som ges av läkare och barnmorskor. Ett avsnitt i boken handlar om hur man skall förebygga sjukdom och sköta sin hälsa. Under rubriken Alkohol förekommer en mening som har citerats i en debatt som nyligen förts i massmedia. Där står att läsa följande. ”Mindre mängder alkohol — öl till maten eller ett glas vin någon gång — har inte någon betydelse.” Uttalandet har angripits på den grunden att de som dricker mycket inte får stöd av socialstyrelsen i sina försök att vara alkoholfria. Från olika håll har krävts att skriften omarbetas eller dras in. Jag förutsätter att det är denna mening i skriften som Stina Andersson syftar på i sin fråga till mig. Socialstyrelsens uttalande och Stina Anderssons fråga till mig har föranlett mig att inhämta vissa upplysningar från styrelsen. Jag har då fått veta att socialstyrelsen har beslutat att göra viss omarbetning av texten för att undvika att missförstånd uppstår om vad styrelsen anser i fråga om bruk av alkohol under graviditet. En ny upplaga planeras kring årsskiftet.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holm för svaret på min interpellation. Det är alldeles riktigt som statsrådet Holm i sitt svar anför att det är just följande citat från s. 43 i skriften Vänta barn jag syftar på: ”Mindre mängder alkohol-— öl till maten eller ett glas vin någon gång — har inte någon betydelse. Det vet de flesta av egen erfarenhet.” Var gränsen går mellan farligt och ofarligt bruk under graviditetens olika delar vet vi inte i dag. Jag tror dessutom att det, när socialstyrelsen säger att öl till maten och litet vin ibland inte har någon betydelse, säkerligen är särskilt de storförbrukande blivande mammorna som lyssnar. De får med andra ord inte stöd i sina försök att vara alkoholfria under sin graviditet. Dessutom uppfattas ”öl till maten eller ett glas vin någon gång” olika av en storförbrukare och en som dricker någon gång ibland. ”Mindre mängder alkohol ——— har inte någon betydelse” tror jag skulle bli en förvirrande information både för den som skall ge informationen och för den blivande föräldern. Vidare ställer jag med anledning av meningen ”Det vet de flesta av egen erfarenhet” frågan: Vilken erfarenhet har exempelvis en förstföderska? Enligt de beräkningar som har gjorts i vårt land föds det årligen minst 400 alkoholskadade barn, varav ungefär 100 med svåra skador. Det är 400 alkoholskadade, barn för mycket. Vi vet i dag med bestämdhet att stora mängder alkohol ger fosterskador. Då måste vi nog utgå från att även små mängder kan göra det, så länge inte motsatsen är bevisad. De skador som orsakas av alkohol är av mycket olika typ. Missbildningar i skelett och hjärta är exempel på alkoholskador på foster som beror på alkoholbruk tidigt under graviditeten, medan hämning av kroppstillväxten och mental utvecklingsstörning troligen är skador som påverkas av moderns alkoholbruk under senare delen av graviditeten. Finns det något annat ämne än alkohol som orsakar att flera hundra barn årligen föds med utvecklingsstörning, hjärtfel, skelettmissbildningar m.m.? Jag vet inte något. Men nog tror jag att man i ett sådant fall kunde räkna med klara och informativa besked från socialstyrelsen. Vi kan ju påminna oss neurosedynet — ett sömnmedel som i början av 1960-talet orsakade att ett hundratal barn föddes med skelettmissbildningar. Nu sker årligen en katastrof som är fullt jämförbar med denna neurosedyntragedi. Men nu säger statsrådet Holm i sitt svar att socialstyrelsen ”har beslutat att göra viss omarbetning av texten för att undvika att missförstånd uppstår om vad styrelsen anser i fråga om bruk av alkohol under graviditet”. Ja, det är bra om det kommer en ändring till stånd. Jag utgår från att denna ändring då kommer in i den upplaga som ges ut vid årsskiftet. F. ö. måste jag säga att skriften Vänta barn är saklig och informativ, och den behövs. Den är också utomordentligt bra i innehållet, utom vad beträffar just avsnittet Alkohol, där socialstyrelsen är oklar. Man kan fråga sig om det skall behövas tidningsskriverier och interpellationer — om min interpellation kan ha medverkat — för att socialstyrelsen skall kunna ge klarare rekom Avslutningvis skulle jag vilja fråga statsrådet Holm vad omarbetningen av texten i stort innebär. Eller blir det bara en viss justering av texten beträffande avsnittet Alkohol?

| SM en ny kvinnoklinik Fru talman! Jag vill anknyta till vad jag sade i mitt svar om att i Uppsala socialstyrelsen snart kommer ut med en ny upplaga där texten är omarbetad. Jag kan inte här diskutera innehållet i skriften och i vilket avseende texten är omarbetad, men rent allmänt anser jag att en informationsskrift av det här slaget måste grunda sig på vetenskapliga fakta. Det är viktigt att alla gravida kvinnor får en objektiv information. Jag anser liksom Stina Andersson att missbruk av alkohol under graviditet är ett allvarligt problem. Den som har alkoholproblem måste få stöd för att bryta sitt missbruk, och för detta krävs personliga insatser av personalen. Socialstyrelsen har i skriften Missbruk och graviditet, i serien Socialstyrelsen anser, 1980:4, gett utförliga anvisningar om hur personalen inom mödrahälsovården och socialvården bör ge information och stöd till kvinnor vid känt eller förmodat missbruk. Det är min förhoppning att det klart skall framgå av socialstyrelsens skrift att alkohol och graviditet inte hör ihop. Det är samtidigt viktigt att inte skapa onödig oro hos de blivande mödrarna. Det har också hela tiden varit socialstyrelsens utgångspunkt.
Fru talman! Jag får tacka för den ytterligare information jag fick av statsrådet Holm. Det är klart att man kan hänvisa också till den muntliga information som ges på våra mödravårdscentraler. Trots allt hinner man inte alltid med att ge den individuella servicen i dessa sammanhang, på grund av personalbrist osv. Därför är skriften Vänta barn ett utomordentligt komplement. Men anledningen till att jag frågade om just den här alkoholdelen var att den kan utgöra missvisande information. Jag utgår från att statsrådet Holm tar initiativ till att man ser över de ändringar som skall göras och att det av de rekommendationer som föreslås från socialstyrelsens sida i den kommande skriften klart framgår att blivande mödrar under graviditeten skall avhålla sig från alkohol. Med hänsyn till de skador som kan konstateras är jag av den uppfattningen att man under graviditeten inte bör använda alkohol.

Fru talman! Hans Alsén har frågat mig om regeringen avser att försena kvinnokliniksbygget vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 157 Den allmänna ekonomiska åtstramningspolitiken innebär att även akutsjukvården i viss mån får känna av prutningar. Jag kan i dagsläget under pågående budgetarbete inte utesluta att byggnadsverksamhetens omfattning vid Akademiska sjukhuset kan komma att påverkas av åtstramningen. Regeringen har genom beslut i april 1978 och juli 1979 uppdragit åt kommittén för sjukhusets utbyggande att utföra projektering till huvudhandlingar av en nybyggnad för kvinnoklinik vid sjukhuset. Jag har inhämtat att byggnadskommittén inom kort kommer att överlämna färdiga huvudhandlingar för regeringens prövning. Ärendet kommer att beredas och prövas i den ordning som gäller för ett byggnadsobjekt av denna omfattning. Jag har givetvis inte någon möjlighet att lämna förhandsbesked om regeringens kommande beslut i frågan.

Fru talman! Det är ett något egendomligt sammanträffande just nu här i kammaren. Jag har nämligen vid olika tillfällen nödgats besvära kammaren med just den här frågan om kvinnoklinik vid Akademiska sjukhuset, och jag har då vänt mig till dåvarande sjukvårdsministern, nämligen den sittande talmannen. Situationen är alltså något remarkabel. Tyvärr måste jag konstatera att det svar jag har fått på inget sätt är tillfredsställande, samtidigt som jag givetvis tackar för att sjukvårdsministern har svarat på min fråga. Frågan om ny kvinnoklinik i Uppsala har varit föremål för prövning vid många tillfällen här i kammaren. Den är alltså på intet sätt ny. Jag vill nämna att 1971 års generalplan för Akademiska sjukhuset innehöll just förslag om ny kvinnoklinik. Man skall då vara medveten om att innan förslag lämnas från ett generalplanearbete, så ligger det många års tänkande bakom detta. Redan någon gång i mitten på 1960-talet var man på det klara med att det här behovet fanns, och vi skriver nu 1980. Svaret på min fråga är alltså att det alltjämt står i vida fältet om det blir något byggande av kvinnoklinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Svaret och situationen över huvud taget gör att oron är mycket stor först och främst hos kvinnorna i länet och hos de ansvariga politikerna och tjänstemännen, men också hos den personal som arbetar på Akademiska sjukhusets olika avdelningar för att betjäna patienterna. I synnerhet gäller detta självfallet kvinnokliniken. Till det besvärande tillstånd som sedan länge har rått vid kvinnokliniken har nu kommit att man fattat ett beslut, som också har effektuerats, om att förflytta den förlossningsvård som har bedrivits vid lasarettet i Enköping till Uppsala, vilket gör att behovet av platser vid kvinnokliniken i Uppsala nu är ännu större än tidigare. Efter att ha tagit del av statsrådet Holms svar skulle jag vilja säga att det minsann inte är lätt att vara beroende av samarbetet med den borgerliga regeringen på den här punkten. Svaret är ju till sitt innehåll helt formellt, och där hänvisas till att det är osäkert hur beslutet kommer att bli. Jag vill fråga statsrådet: Har sjukvårdsministern ingen möjlighet att antyda någonting om hur hon ser på situationen för personal och patienter? Är det inte dettasom Nr 24 ändå borde vara det primära någon gång i regeringens svar på frågor som rör Fredagen den just Akademiska sjukhusets kvinnoklinik? Är statsrådet beredd att något 14 november 1980 lätta på förlåten och säga vad ni tycker om det tillstånd som råder vid kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset? Jag och många med mig skulle Om planerna på sätta värde på om statsrådet gjorde det.
Fru talman! Jag känner till att frågan om kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset ingalunda är ny. Likaså känner jag till att man vid Enköpings lasarett har beslutat att lägga ned kvinnokliniken. Jag vet också att man rent allmänt kan säga att kvinnokliniken är i behov av en ny byggnad, det är min personliga uppfattning, men likafullt har jag i dag givit precis det svar som jag under pågående budgetarbete kan ge på den här frågan. Jag anser inte att det är rimligt att ställa i utsikt några löften som kanske inte kan hållas. Därför har också svaret blivit knapphändigt.
Fru talman! Statsrådet Holms anförande bestod av två delar. Hon konstaterar att hon känner till de besvärliga förhållandena, som alltså har förvärrats till följd av beslutet om förflyttning av förlossningsvården från Enköpings lasarett till Akademiska sjukhusets kvinnoklinik. Det är tillfredsställande att dessa förhållanden är kända för det statsråd som nu har ansvaret för sjukvårdsfrågorna. Den senare delen av inlägget är emellertid ganska egendomlig. Är det verkligen så, att en så oerhört långsiktig byggnadsfråga — både beträffande perspektivet bakåt när det gäller behovet av byggnaden i fråga och framåt, eftersom det gäller att planera sjukvården i dess helhet på ett viktigt område — skall vara föremål för ständig prövning? Jag måste säga att detta är egendomligt. Vårdkostnaderna blir knappast särskilt mycket högre vid nybyggnad. Däremot uppstår en investeringskostnad, men denna avser huvudsakligen inhemsk arbetskraft och inhemskt material — det gäller sysselsättning för byggarbetskraften i ett område som man kan befara ganska snart kommer att få arbetslöshet också på det här området. Jag förmodar att detta ändå måste vara frågor som regeringen kommer att väga in i sammanhanget, så att det inte bara blir kortsiktiga ekonomiska bedömningar. Jag vill påminna om vad socialutskottet skrev i sitt betänkande 1976/77:25 i denna fråga: ”Utskottet har inhämtat att kommittén för akademiska sjukhusets utbyggande avser att under april månad i år hos regeringen begära projekteringstillstånd för en ny kvinnoklinikbyggnad. Då det är viktigt att lokalfrågan för kvinnokliniken löses, förutsätter utskottet att regeringen tar positiv ställning i frågan utan dröjsmål.” Detta var alltså 1977 i april månad, dvs. för drygt tre och ett halvt år sedan. Som sagt, tillståndet har förvärrats under senare år. Jag hoppas verkligen att statsrådet och regeringen tar intryck av dessa förhållanden.

Fru talman! Karin Israelsson har frågat om jag med hänsyn till behovet av arbetstillfällen och till skogsindustrins råvarubehov är beredd att verka för att ett stöd till reproduktion och skogsvårdsåtgärder kommer till stånd i skogslänens inland. Enligt de riktlinjer som riksdagen har fastställt för skogspolitiken skall skogsbruket i princip vara självfinansierat. Det innebär t.ex. att samhället genom skogsvårdslagen inte ställer större krav på bl.a. återväxtåtgärder efter avverkning än vad som är rimligt med hänsyn till normala förhållanden inom skogsbruket. Av regionalpolitiska skäl satsar staten emellertid på en skogsvård av högre kvalitet inom det särskilt utpekade skogliga stödområdet. Statsbidragen till detta område har mer än fördubblats fr.o.m. innevarande budgetår och uppgår nu till ca 100 milj.kr. En särskild utredning arbetar med skogsindustrins råvaruförsörjningsproblem. Utredningen skall bl.a. redovisa behovet av ytterligare statliga åtgärder för att påverka utbudet av virkesråvara. Jag är inte beredd att föreslå några långsiktigt verkande åtgärder av det slag Karin Israelsson syftar på innan utredningen är klar. Om det av sysselsättningsskäl behöver vidtas särskilda åtgärder på kort sikt, får det ske inom ramen för arbetsmarknadspolitiken och enligt de regler som gäller för sådana åtgärder.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är dels den situation som skogsbruket befinner sig i, dels den situation som skogsindustrin befinner sig i när det gäller råvaruförsörjningen. I dag kostar hyggesrensning, markplanering och plantering ca 3 500 kr./ha i Västerbottens inland. Det är inte alltid som den inkomst en avverkning ger betyder att återställningskostnaderna täcks. Sådana här fall av dålig kostnadstäckning inträffar när det gäller gamla hyggen eller skog av klen dimension. I flera år har priset för den enskilde varit avskräckande, och alla som sysslar med skogsbruk vet hur viktiga återväxtåtgärderna är. Detta gäller speciellt i dessa områden, där skogsbeståndet är svårföryngrat. Skogsägarstrukturen i dessa trakter är av ett mycket beklagligt slag, med alltför splittrat ägande genom de många stärbhus och dödsbon som handhar vården av skogen. Detta utgör ett hinder för ett riktigt drivet skogsbruk och förhindrar att uttaget ökas som det vore möjligt. Ägarstrukturen präglas även av att ägarna i allt större utsträckning nått pensionsåldern, vilket gör det ur skattemässig synpunkt allt mindre lönsamt att avverka skog. Detta innebär att de arbetstillfällen som reproduktionen kan ge inte kommer till stånd, och det innebär också att skogsindustrin — både sågverk och massaindustri — får svårigheter att täcka sitt behov av råvara. I ett framtidsperspektiv är detta skrämmande. Tillgången på skog i framtiden blir lidande. Nr 24 Om man i år får en förbättrad leverans av massa och en större avverkning Fredagen den av timmer beror det i Västerbotten på att råvarans pris har förändrats i positiv — 14 november 1980 riktning. Fraktkostnaderna för massaveden från exempelvis Sorsele åt tidigare upp all eventuell förtjänst. Just nu har dessa priser sänkts för leverantören, och det innebär ett ökat antal avverkningar. Det är viktigt att inför framtiden förebygga en upprepning av den situation som varit för handen de senaste åren. I inlandet finns i skogsbeståndet en större andel massaved, men det finns även fin gammal skog. Avverkas inte massaveden vet vi att den övriga skogsråvaran förblir oavverkad. Jag hoppas att den utredning som nu ser över dessa problem tar lärdom av den utveckling vi har i år. Skogsbruket är en basnäring i inlandskommunerna, i de flesta fall i kombination med andra näringar. Ca 25 90 av befolkningen försörjer sig där på näringarna skogsoch jordbruk. Där betyder ägarförhållandena mycket för att man i framtiden skall våga satsa på dessa näringar. För dagen är det mest betydelsefullt att skapa arbetstillfällen, och på den punkten skulle återväxtåtgärder ge lämpliga arbetsobjekt. Detta är viktigt, inte minst i ett längre perspektiv. Jag vill än en gång tacka för svaret och ser den nya skogspolitik som börjat genomföras vid årsskiftet som positiv. Det speciella statsbidrag som utgår till det särskilda skogliga stödområdet är bra, men det finns fortfarande möjligheter att göra förbättringar, speciellt genom att se till att återväxten försäkras. Det finns där ett behov av ytterligare insatser, och jag vill gärna fråga statsrådet vilka möjligheter han ser att gå in i just den delen av skogsbruket.
Fru talman! Det är lätt att hålla med Karin Israelsson när hon poängterar skogsnäringens betydelse lokalt-regionalt och ur landets synpunkt.

Till min glädje har jag observerat hur en sådan förändrad prissättning har skett under innevarande säsong, vilket också har gjort att avverkningarna har blivit mer ekonomiskt intressanta än i det förgångna. När det gäller den direkta frågan om vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas från statens sida vill jag gärna ännu en gång poängtera att de statliga stödinsatserna är uppe i en summa av 100 milj.kr. i dessa områden. Det är en summa som innebär en fördubbling av stödet på mycket kort tid. Jag är väl medveten om de stora reproduktionskostnaderna efter en totalavverkning, och jag kan förstå att de i och för sig kan te sig avskräckande för den skogsägare som har sådana kostnader framför sig. Men jag är fortfarande inte beredd att nu föreslå några ytterligare åtgärder, utan vi har i första hand att avvakta förslag från virkesförsörjningsutredningen. Det är 161 mig inte obekant att ledamöter i den utredningen också har sådana tankar som dem Karin Israelsson har gett uttryck för. Nu får vi som sagt avvakta och se vilka förslag utredningen lägger fram. Fram till dess menar jag nog att det ligger i den virkesköpande industrins eget intresse att prissättningen blir sådan att man får virkesfångst från alla delar av landet där det över huvud taget produceras skog.
Fru talman! Jag ber att få tacka för det ytterligare klarläggande som jordbruksministern nu har gjort. Jag vill återigen påminna om att det i år går bra där uppe. Man tar emellertid lärdom av vad som hänt och vill förebygga att vi än en gång skall behöva uppleva det som vi haft bekymmer med under de senaste åren när det gäller virkesleveranser till industrin vid kusten men även till de sågverk som finns i inlandet, där man kan vidareförädla råvaran. Jag hoppas att den utredning som nu arbetar även tar hänsyn till detta i sitt arbete.

Moderata samlingspartiets partigrupp har som suppleant i utrikesutskottet under Allan Hernelius ledighet anmält hans ersättare Barbro Nilsson. Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som suppleant i jordbruksutskottet under Maj Britt Theorins ledighet anmält hennes ersättare Anita Modin.

Herr talman!

Förhållandena inom den manuella glasindustrin har på regeringens uppdrag utretts av statens industriverk, som i augusti avlämnade rapporten Manuella glasbruk i strukturomvandling. I sin utredning bekräftar industriverket att den manuella glasindustrin är en bransch med betydande problem. Importkonkurrensen är avsevärd och ger branschen en svag utveckling på hemmamarknaden. En otillräcklig lönsamhet under en följd av år innebär samtidigt att branschen nu har begränsade möjligheter att av egen kraft genomföra de ansträngningar som skulle behöva göras, om avsättningen skall kunna ökas i önskvärd omfattning på exportmarknaderna. Investeringsbehovet bedöms vara relativt stort. Till branschens svaga konkurrenskraft bidrar även höga kostnader för arbetskraft och energi. Till allt detta kommer att branschens utveckling hämmas av bristen på kvalificerad arbetskraft. Industriverkets utredning är dock samtidigt glädjande, eftersom den pekar på möjligheter att åstadkomma just vad riksdagen uttalat sig för, nämligen långsiktig konkurrenskraft inom branschen. Industriverkets huvudrapport har remissbehandlats. En rapport om forskningsoch utvecklingsfrågor för den manuella glasindustrin avlämnades av industriverket i mitten av oktober och remissbehandlas f. n. Jag räknar med att förslag rörande den manuella glasindustrin skall kunna föreläggas riksdagen inom ett par månader. Jag är därför inte beredd att i dag närmare diskutera vilken roll och utformning statliga åtgärder för branschen bör ha. En sådan diskussion blir enligt min mening mer meningsfull, om den baseras på regeringens konkreta ställningstaganden i dessa frågor. I fråga om åtgärder för att förhindra nedläggning av glasbruk vill jag här nämna de stödinsatser regeringen gjort för Glasma AB och AB Lindshammars Glasbruk. Glasma tillverkar färdigblandad råvara, s.k. mäng, för hela glasindustrins behov och bör genom sin verksamhet kunna medverka till bättre arbetsmiljö och på sikt lägre investeringsbehov för enskilda glasbruk samt förbättrade förutsättningar för dessa att hålla sina råvarukostnader under kontroll och på en förhållandevis låg nivå. Investeringarna i Glasma bygger i mycket stor utsträckning på statliga medel i form av lokaliseringslån och avskrivningslån. Problem i samband med inkörningen av anläggningen ledde emellertid till ett kraftigt rörelseunderskott hos Glasma under det första verksamhetsåret. Genom medverkan av regeringen sommaren 1980 i form av en eftergift av viss del av lokaliseringslånet kunde verksamheten drivas vidare. Lindshammars glasbruk med ett sjuttiotal anställda genomförde våren 1979 ett ackord. Staten medverkade i denna rekonstruktion på olika sätt. Bl. a. beslöt regeringen att teckna statlig garanti för vissa lån för den fortsatta verksamheten. Därefter vidtagna rationaliseringsåtgärder har inom företaget lett till kostnadsminskningar och förbättrad effektivitet, men dessa positiva faktorer har med den marknadsbild som rått inte kunnat förhindra fortsatta förluster. Regeringen har nu återigen medverkat i en rekonstruktion för att möjliggöra en fortlevnad. Strukturoch sysselsättningspolitiska motiv utgjorde grunden för regeringens ställningstagande i detta fall. Regeringen har nyligen prövat frågan om kapitaltillskott till Pukebergs glasbruk i Nybro AB. I detta fall kunde emellertid de strukturoch sysselsättningspolitiska motiven inte tillmätas samma betydelse. Också Pukebergs glasbruk rekonstruerades för ett par år sedan, men den negativa utvecklingen inom bolaget har inte kunnat brytas. Det återstår ännu att se om en för framtiden hållbar rekonstruktion av detta företag skall bli möjlig att genomföra. Statlig medverkan i rekonstruktioner av företag måste — oberoende av vilken bransch bolaget tillhör — bygga på en tilltro till att företaget skall ha möjligheter till en lönsam verksamhet utan fortlöpande extraordinära stödinsatser från statens sida. I fråga om Flygsfors glasbruk fattade regeringen också nyligen sitt beslut. I den marknadssituation som föreligger för belysningsglas bedömde regeringen att ett återupptagande av verksamheten i Flygsfors inte är meningsfullt. Möjligheterna till lönsam verksamhet och därmed trygga arbetstillfällen i Flygsfors kunde inte anses föreligga. Tvärtom kunde arbetstillfällen inom andra företag i branschen hotas. Målerås glasbruk har ca 25 anställda och ingår i Kosta Boda AB. Enligt vad jag har inhämtat har en arbetsgrupp bildats och en plan utarbetats för fortsatt verksamhet i ny form med de anställda som delägare. En ansökan om statlig lånegaranti för delfinansiering av projektet har inlämnats till utvecklingsfonden i Kalmar län. Jag har vid en debatt i riksdagen nyligen — den 15 oktober 1980 — berört frågan om industriell verksamhet som tas över och drivs vidare av löntagarna. Som jag anförde vid detta tillfälle bör lösningar av detta slag kunna vara ett alternativ till andra företagsformer även i fortsättningen. Jag är således i princip positiv till att industriell verksamhet drivs med ett ökat ägarengagemang från de anställdas sida. I fråga om det enskilda fallet avseende Målerås glasbruk är jag dock inte beredd att avge någon bedömning. Lena Öhrsvik har slutligen frågat mig hur jag ser på de fristående brukens framtidsmöjligheter. I vissa avseenden är det klart att de stora koncernerna har vissa fördelar framför de små fristående bruken. Jag tänker då på exempelvis resurser att åstadkomma en slagkraftig marknadsföring, särskilt på exportmarknaderna, produktutveckling och utnyttjande av vissa stordriftsfördelar i produktionen. De mindre enheterna har dock också många fördelar, bl.a. i sådana avseenden då närheten mellan människorna i företaget ger påtagliga positiva effekter. Små enheter kan allmänt sett uppvisa större flexibilitet. De kan också ha förmåga att ta till vara marginella delar av marknaden som inte passar för de stora enheterna. Inslaget av hantverksmässighet inom glasbranschen innebär vidare att verksamheten väl lämpar sig för tillverkning även inom mindre enheter. Det ligger således både fördelar och nackdelar i glastillverkning i mindre skala. Min bedömning är således att de små fristående glasbruken på det hela taget har lika goda förutsättningar för framtiden som de stora koncernerna.

Herr talman! Anledningen till min interpellation var att jag ville ha en seriös och konstruktiv debatt innan regeringen låst fast sig beträffande förslag med anledning av glasutredningen. Eftersom denna utredning varit på snabbremiss räknade alla med att en proposition skulle läggas fram i höst. När nu propositionsförteckningen visade att det inte skulle komma något förslag i höst, tog jag tillfället i akt att begära en del besked av industriministern. Svaret visar att regeringen inte har en tanke på att lyssna innan man bestämmer sig. När ni sedan väl bestämt er i regeringen är det ju omöjligt att åstadkomma minsta lilla förändring. Jag vill påpeka att jag inte har begärt några konkreta besked om vad propositionen kommer att innehålla. Jag vill bara veta vilka åtgärder industriministern ämnat vidta för att riksdagens målsättning beträffande den manuella glasindustrin skall uppnås. Ett besked får jag, och det är att förslag kommer inom ett par månader. Och det är ju bra att man inte dröjer för länge. Men den stora frågan kvarstår ju, nämligen hur man skall nå målet bevarad sysselsättning. Jag och många med mig anser att utredningen inte har följt sina direktiv och att det följaktligen måste vara svårt att med den som grund lägga fram ett förslag. Därför ville jag veta vad industriministern tänker göra nu. Därför ville jag ha en diskussion nu. Därför ville jag gärna skicka med några synpunkter nu. Det är stor oro i branschen. Tyvärr har utredningen inte kunnat skingra denna oro, utan har tvärtom förstärkt den. Man får ju klartecken att skära ner med 360 anställda. Märker inte Nils Åsling människornas besvikelse och deras oro för sina jobb och för sin bygd? Vi kan ta Flygsfors som ett belysande exempel. Jag var i lördags kväll på Flygsfors socialdemokratiska förenings 50-årsjubileum. Denna förening bildades på bruket strax efter dess start. Sitt 40-årsjubileum firade man i skuggan av 1970 års kris. Den löstes, och bruket kunde fortsätta. Föreningens 50 år firar man sedan ugnarna har släckts. Jag träffade några av de glasbruksarbetare som var med från början. Stämningen var mycket bitter. Deras livsverk suddades ut genom ett penndrag i industriverket i november 1979. Beslutet överklagades till regeringen. Svaret har ännu inte nått de anställda, men industriministern säger ju i dag att man bestämt sig för att säga nej till begäran om stöd. Och det är kanske inte så svårt att säga nej nu, när ugnarna sedan länge är släckta, när alla inventarier och själva fastigheten sålts på auktion och när folk har fått ge sig iväg för att försöka få annat jobb. Handläggningen av detta ärende tycker jag är en skandal. Att inte få besked alls måste ju vara det mest psykiskt påfrestande som kan drabba människor. Industriministern påstår att arbetstillfällen inom andra företag kunde ha hotats. Vilka då? Det finns ju bara ett belysningsglasbruk till i Sverige. Det fanns marknadsundersökningar och lönsamhetskalkyler gjorda som var klart positiva. Samhällsekonomiskt innebar det en förlust på ett par miljoner att inte driva bruket vidare. Pukebergs glasbruk är ett annat exempel. Man begärde ett lån på 2 miljoner för att kunna fortsätta driften. Banken ställde upp, och utvecklingsfonden tillstyrkte. Avslaget från regeringen ledde till omedelbar konkurs. Staten förlorar nu tidigare satsat kapital samt den lönegaranti som gäller under uppsägningstiden. Det rör sig alltså om en statlig förlust på mer än vad man begärde i lån. Vid den rekonstruktion som pågår vågar man över huvud taget inte kalkylera med statligt stöd. Man har ju sett hur det gick i Flygsfors med ett års väntan på besked. Kosta Boda-koncernen är ett tredje exempel. Korttidsvecka är på gång, och detta tror man på många håll bara är en början till något ännu värre. En äldre erfaren glasarbetare från Boda ringde mig i går och undrade om man tänkt lägga ner hela bygden däromkring. Gransjö såg har nyss fått avslag på begäran om statligt stöd, och så kommer dessa signaler från Kosta Boda. Gör något! bad han. Den levande landsbygden och de små orternas existensberättigande, är det historia för centerpartiet? Jag har svårt att tro att dessa målsättningar finns kvar. Ni har haft flera tillfällen att i praktisk handling visa om ni fortfarande har dem kvar enbart när det gäller den bygd som jag representerar, men ni har inte tagit dem i akt. En sak har i alla fall glasutredningen klart visat, och det är att ett bibehållande av den företagsstruktur som fanns vid årsskiftet 1979-1980 ger ett högre bidrag till samhällsekonomin än utredningens eget förslag om en s.k. marknadsanpassad utveckling — som ju egentligen innebär en avveckling. Det är alltså billigast för samhället, om man nu får uttrycka sig så krasst, att människorna får behålla sina jobb i glasindustrin. Ändå lämnar man ifrån sig ett förslag som innebär nedskärningar. Detta är högst anmärkningsvärt. Riksdagen hade en klar målsättning om bibehållen sysselsättningsnivå när man våren 1979 beställde en utredning. Brukligt är ju då att man lämnar förslag på hur man skall uppnå de mål som satts upp. De politiska avvägningarna när det gäller vad som är möjligt eller omöjligt skall ju politikerna göra, inte industriverket. De avsteg från direktiven som gjorts har kritiserats hårt i remissvaren bl.a. från samtliga tre fackförbund , samtliga fem inblandade kommuner och länsstyrelserna i Kalmar och Östergötlands län. Det är ju inte precis instanser som man kan bortse ifrån. Även om Nils Åsling inte vill diskutera framtiden, måste jag få fråga en sak. Anser industriministern att utredningens förslag ligger i linje med direktiven? Jag tänkte sedan gå över till några konkreta råd. Vid de kontakter som jag har haft med företrädare för de anställda har det visat sig att man anser att det viktigaste är att få till stånd snara insatser när det gäller export och import. De små företagens behov av stöd beträffande exporten skulle kunna tillgodoses av ett delvis statligt ägt exportbolag, som på sikt kunde utvecklas till att handla med även andra svenska kvalitetsprodukter, t.ex. hemtextilier och möbler. LO har föreslagit detta i samband med en tidigare utredning. Importen är ett stort problem. I år har importvärdet för första gången överstigit exportvärdet. Importen består inte längre av bara hushållsglas utan också av prydnadsglas. T. o. m. Svenska glasbruksföreningen och Svenska arbetsgivareföreningen är oroade. Att de anställda är bekymrade är ju självklart. Kommunen har också i sina remissvar tagit upp just importen. Jag tror att det finns skäl att allvarligt överväga om det finns något att göra härvidlag. När det gäller de fackliga representanternas förslag om ett utvecklingsbolag finns det många skäl som talar för att man närmare bör se på detta. Jag tror att det vore bra om industriverket tillsammans med fackförbunden kunde få i uppdrag att närmare utveckla ett gemensamt förslag. Miljön är ett annat problem, och då gäller det både den inre och den yttre miljön. De små företagen har mycket svårt att klara kraven när det gäller t.ex. utsläpp i vatten och luft. Kan staten göra något ytterligare på detta område? Att stödja forskning, utveckling och utbildning behöver väl inte vara så kontroversiellt. I remissvaren finns det vissa konkreta förslag om t.ex. vidareutbildning och högskoleutbildning. En viktig fråga när man bedömer lönsamheten är hur skuldsatt ett företag är. Det framgår ganska klart att glasbruksföretagen är oerhört skuldsatta och att räntorna är betungande. Det blir då lätt så, att investeringar och teknisk förnyelse blir eftersatta. Borde man inte undersöka möjligheterna att helt eller delvis skriva av de statliga lånen och kombinera detta med att de anställda står för ägandet. Det är ju en modell som har använts vid Lindshammars Glasbruk — det finns kanske möjligheter att använda den på fler ställen. En annan fråga som tas upp i något av remissvaren är prissättningen. I handeln sätter man alltså priset genom att göra procentuella påslag. Med tanke på att de svenska produkterna är dyrare i utgångsläget blir skillnaderna bara större och större. Statens prisoch kartellnämnd, som har tagit upp denna fråga, menar att man skulle kunna se över prissättningen. Nr 25 Dessa, enligt min mening, nödvändiga ytterligare överväganden borde Måndagen den kunna göras ganska snart — ja, de måste för resten göras snart. Annars blir det 17 november 1980 omöjligt att nå målet beträffande sysselsättningsnivån. Jag vet att industridepartementet är hårt ansträngt, men ingen bransch får anses för liten eller Om den manuella för obetydlig för att inte behandlas med respekt och känsla för de enskilda — glasindustrin människornas situation. Dessutom har vi här att göra med ett månghundraårigt kulturarv, vilket borde leda till besinning bland de för branschen ansvariga. Det vore välgörande om industriministern omedelbart toge avstånd från utredningens förslag om nedskärningar. Annars tolkas förslaget som att det skulle vara sanktionerat av regeringen, varför det är fritt fram för ytterligare nedläggningar. Säg ifrån nu, Nils Åsling: Här läggs det inte ned ett enda ytterligare bruk. Ryt till, så att det hörs ända ned till Småland.

Herr talman! Den svenska glasindustrin är inte en stor och betydande industri mätt med hela landets mått. Den svarar inte för mer än 0,1 90 av den samlade industriproduktionen i landet. Det kan man bl.a. läsa i den glasutredning som Lena Öhrsvik nyligen talade om. Mätt med det måttet kan glasindustrin kanske verka betydelselös. Men ser man till dess betydelse för de orter där den finns, får man en helt annan bild. I Lessebo kommun i Kronobergs län arbetar t.ex. 40 Jo av de industrisysselsatta inom glasindustrin, och i mindre orter, där glasbruket är den enda industrin, är procentsatsen betydligt större. Både lokalt och regionalt inom Kronobergs län är man beroende av att glasindustrin får hjälp och stöd för att klara dagens svårigheter och omställningarna för framtiden. Vid nedläggningar och förändringar av driften drabbas både enskilda och samhället hårt. Finns det inget annat arbete att tillgå inom rimligt avstånd, kan man förstå den förtvivlan som många då ger uttryck för. Det är inte bara själva bruket som försvinner vid en nedläggning, utan hela brukssamhället förändras eller dör ut. Det finns inte längre något underlag för service, och de som bor kvar får det betydligt svårare när underlaget för skolor, sjukvård, handel m.m. försvinner. De förändringar som sker i dag är ingen ny företeelse. Tyvärr har glasindustrin kämpat med minskad lönsamhet under både 1960 och 1970-talen. Perioden 1965-1975 minskade t.ex. antalet anställda med 1 280 personer från ca 4 000 till 2722, och många bruk lades ner. Förändringarna har fortsatt, och nu är man nere i ungefär 2 000 anställda vid ett 20-tal bruk. Nu är det viktigt att man försöker sätta broms på minskningarna. Varken det småländska hantverk som den manuella glasindustrin representerar eller de bygder som det lever i klarar en ytterligare stor minskning. Det är inte enbart en fråga om att rädda jobb. Det är också en fråga om att rädda en hantverksmässig och konstnärlig produktion med fina traditioner — ett unikt inslag i den svenska industrin. Alla de turister som besöker 1 glasbruken utgör ett bevis på att detta hantverk uppskattas. Turismen är också en betydelsefull del i brukssamhällenas liv. Det är dessutom fråga om att rädda några av vårt lands mest levande kulturbygder. Av tradition är glasarbetarna hårt knutna till glasbruksorten. Att bevara de små glasbruksorterna med boende och arbete i nära samband är därför viktigt. En strukturomvandling behöver inte betyda en neddragning. Och det stöd som behövs för att genomföra den strukturomvandling som är nödvändig för att glasindustrin skall bli lönsam igen är ringa om man jämför med vad andra orter och branscher erhållit. Givetvis kan inte någon bransch räkna med att på sikt driva en olönsam verksamhet med skattemedel. Men om man genom stöd under t.ex. tre år kan klara omställningarna och leva kvar, så måste det vara väl använda pengar — särskilt när det rör sig om små summor i förhållande till många andra stödåtgärder. Som industriminister Åsling påpekat i sitt interpellationssvar har inte de stora koncerner som bildats haft bättre lönsamhet genomgående än många av de fristående bruken. De små bruken är bl.a. mycket mer flexibla och kan därigenom vara konkurrenskraftiga. Både större och mindre glasbruk är, som jag ser det, nödvändiga för att möta framtiden inom den manuella glasindustrin. I den proposition som snart skall komma hoppas jag att även de små enheterna får ett stöd som ger dem möjlighet att leva vidare. Vad de behöver ärbl.a. ett betydligt ökat stöd till exportsatsningar. Exporten av glas är liten, och det behövs inte någon stor procentuell ökning av den för att förbättra resultaten inom glasindustrin. Ett stöd som även ger de små enheterna möjlighet att öka sin exportförsäljning är därför betydelsefullt. Även om omfattningen av exporten är liten, ger vårt handblåsta glas stor goodwill åt Sverige. Svenskt glas och, låt mig också säga det, svensk hemslöjd, båda unika hantverk, är det som många känner till om Sverige och frågar efter vid besök här. Det vittnar de många utländska besöken vid glasbruken och i hemslöjdsaffärerna om. En samordning av exportsatsningarna för de mindre bruken är nödvändig för att ge dem en rejäl chans på exportmarknaden. Även ett riktat regionalpolitiskt stöd till de mindre glasbruksorterna som förlorat sysselsättning på grund av omställningar och nedläggningar behövs. Industriministern betonar i svaret värdet av de små enheterna och säger att de har lika stora förutsättningar för framtiden som de stora koncernerna. Det är min förhoppning att det i den kommande propositionen om stöd till den manuella glasindustrin, trots alla de problem man i dag brottas med, skall finnas förutsättningar för en fortsatt drift och utveckling både för de koncerner som har bildats och för de fristående bruken.

Herr talman! Lena Öhrsvik tycker att jag inte har visat någon beredvil Måndagen den lighet att lyssna till debatten, innan propositionsskrivandet har gått in i ett 17 november 1980 avgörande skede. Jag har i varje fall försökt svara på Lena Öhrsviks frågor, och jag lyssnar med omsorg på de argument som här i kammaren nu och tidigare har redovisats till glasindustrins fromma. Jag vill också säga — därvid kan jag hålla med Ingegärd Oskarsson — att vi alla är besjälade av en ambition att rädda den förnämliga hantverkstradition som finns i den manuella glasindustrin. Vi är i industridepartementet också väl medvetna om vilken betydelse de manuella glasbruken har på sina orter — orter som ofta är små och har relativt begränsade möjligheter till alternativ sysselsättning. Nu tillhör det ju det parlamentariska arbetets rutin att man i regeringskansliet får lägga fram sina förslag i form av propositioner. Under tiden som regeringen lyssnar, överväger remissinstansernas analys av utredningen och gör sina egna bedömanden av utredningar, så kan man också vänta kammarens respekt och förståelse för att man inte ger sig in i en detaljdiskussion. Jag tycker att Lena Öhrsvik här liksom i andra sammanhang skall respektera den arbetsformen att så länge arbetet med en proposition pågår kan man också få acceptera att redovisningen från regeringskansliet blir ganska begränsad. Självfallet är jag därmed inte beredd att här i dag göra någon allmän värdering av SIND:s utredning, utöver att den i sin sakredovisning av branschens situation har påtagliga kvaliteter och är värd ett noggrant studium. När det sedan gäller de föreslagna åtgärderna återkommer jag alltså till ett ställningstagande i det avseendet. Skulle man från regeringskansliets sida innan propositionen framläggs gå ut och — som Lena Öhrsvik kräver — ta avstånd från eller kommentera utredningar, skulle hela utredningsväsendet i själva verket vara ganska meningslöst. Jag går sedan in på substansen i Lena Öhrsviks inlägg. Det innehöll ett krav på någon form av nytt subventionsförfarande i branschen eller alternativt att man från regeringens sida skulle släppa kravet på att de insatser staten gör på sikt skall bli lönsamma. Jag undrar om Lena Öhrsvik har sitt parti bakom sig i detställningstagandet. Jag avvaktar med intresse socialdemokratins fortsatta agerande. Om vi ger oss in i ett förfarande med permanenta subventioner, hamnar vi naturligtvis — i den här branschen liksom i andra branscher i en på lång sikt ohållbar situation. Vi måste faktiskt även i den här branschen kräva att de insatser vi gör är realistiska på så sätt att de företag som åtnjuter insatserna förr eller senare kan uppnå lönsamhet och på den vägen kunna erbjuda säkra jobb. Jag fattar det också så, att Lena Öhrsvik förespråkar någon form av importrestriktioner som ett komplement till mera permanenta subventioner. Jag vill bestämt varna för detta system av importrestriktioner, som gång efter annan har aktualiserats av socialdemokratin. När det gäller den manuella 13 glasindustrin vill jag peka på att importen av hushållsoch prydnadsglas i dag främst kommer från EG eller från länder som Sverige har handelseavtal med. 25 I0 kommer från Frankrike, 15 26 kommer från Finland och 13 26 kommer från Storbritannien. Skulle vi som Lena Öhrsvik förespråkar aktualisera importrestriktioner i det här sammanhanget, skulle det alltså vara i strid med de handelspolitiska avtal som vi har ingått. Det socialdemokratiska resonemanget på detta område möter vi gång efter annan, men det finns anledning för Lena Öhrsvik att precisera sig litet mera här, så att vi vet vad hon avser med sitt tal om importrestriktioner. Får jag till sist, närmast som en kommentar till Ingegärd Oskarssons inlägg, säga att vi är medvetna om att det marknadsmässigt fortfarande finns en del att vinna på exportmarknaderna. Vi kommer naturligtvis att i den kommande propositionen noga överväga vilka nya exportsatsningar vi kan göra. Vi kommer då naturligtvis också att se till att de exportsatsningar som görs blir möjliga att utnyttja även av de mindre bruken. Jag vill vidare hänvisa till den betydande och för industripolitiken ganska unika insatsen i Glasma, som framför allt är ägnad att stärka de mindre bruken och över huvud taget höja den tekniska och den arbetshygieniska standarden i den manuella glasindustrin — det är ju en insats som är värd att notera i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag skall bara rätta till ett missförstånd: jag var inte ute efter några permanenta subventioner annat än möjligen på exportsidan. Vad jag däremot tog upp var en typ av engångssatsning, att man skulle se på de statliga lånen och möjligheterna att skriva ner eller skriva av dem. Det var en av de viktiga bitar som jag tog upp. Frågan om importrestriktioner har inte bara jag utan även Glasbruksföreningen och Svenska arbetsgivareföreningen tagit upp. De är alltså oroade för exporten, och de har i sina remissvar lovat att återkomma med mera konkreta förslag om hur dessa restriktioner skulle utformas. Jag kan inte så mycket om importrestriktioner, utan jag har bara hänvisat till att det kunde finnas anledning att överväga, om man på den vägen kunde komma fram till bättre lönsamhet för branschen. Det finns ju ändå sådana restriktioner i andra länder för att skydda hemmamarknaden där. Vad som sades om det parlamentariska livet och om respekt och förståelse för att regeringen vill överväga sina förslag i lugn och ro är i och för sig riktigt, men att inte ta avstånd från utredningens förslag innebär konkret att förslaget är sanktionerat. Ute i landet tas det beskedet emot på det sättet att regeringen accepterar nedskärningar med 360 personer — det uppfattas faktiskt så. Därför tycker jag att det hade varit bra om industriministern hade haft någon uppfattning om huruvida man har följt sina direktiv eller inte. Det måste väl industriministern kunna uttala, med tanke på att han själv har skrivit direktiven och att han har läst resultatet. Jag tycker inte att man föregriper de konkreta förslagen om man redovisar en uppfattning om hur utredningen har lyckats i sina ansträngningar. Anledningen till att det förekommer så många debatter om den här Nr 25 branschen och till att man inom branschen känner så mycken oro är att den är Måndagen den så koncentrerad till de här fyra kommunerna omkring den ort där jag bor. 17 november 1980 90 20 av branschen är koncentrerad dit. I regel ligger bruken på en mycket liten ort. Det gör att minsta lilla förändring i branschen får väldigt stora både Om den manuella sociala och ekonomiska konsekvenser. Sedan den förra utredningen 1976 har — glasindustrin antalet anställda minskat med ca 700. Det gör 28 70. Utvecklingen mot att behålla enbart två stora bruk tycker jag är en katastrof ur såväl samhällsekonomisk som social och hantverksmässig synpunkt. Frågan om stödets omfattning tog jag inte alls upp, men det finns kanske skäl att göra det. Många av remissinstanserna har påpekat att det är för låg ambition. Bl. a. har kommunerna, länsstyrelsen och Glasbruksföreningen sagt det. Dessa instanser anser att det borde ske en ökning på vissa punkter. Det regionalpolitiska stöd som är föreslaget har man bedömt välvilligt, men man har sagt också om detta stöd att det ligger på en för låg nivå. Nu undrar jag om man möjligen kunde bryta ut detta stöd, som inte har direkt samband med de andra stöden, och få fram det snabbare på något sätt. Det skulle ha betydelse för att rätta till de misstag som redan är begångna. Det vore intressant att höra vilka synpunkter industriministern har på en sådan tanke. Sambandet med turismen har tagits upp i många av remissvaren. Det är ganska många i området som är sysselsatta i turistnäringen. Man gör nu satsningar centralt, regionalt och lokalt för att utveckla turismen. Den har mycket stark anknytning just till glasindustrin. Om man accepterar en utveckling där de mindre bruken på löpande band läggs ned försvinner en viktig del av underlaget för turismen. Det är kulturen och hantverket som turisterna söker. Därför tycker jag i alla fall att det skulle vara väldigt bra om industriministern kunde ha någon uppfattning om vad som får hända och inte får hända i glasindustrin.
Herr talman! Jag är litet besviken på Lena Öhrsvik. Efter hennes första inlägg var jag beredd på att få betydelsefulla råd om hur propositionen skulle utformas. Jag slog mig alltså ned här i bänken för att verkligen lyssna intensivt till förslag om lösningar på branschens problem. Nu har jag fått klart för mig att inga subventioner är aktuella. Närmast skulle det vara fråga om engångsinsatser. Det är saker och ting som vi fortlöpande prövar när det gäller denna bransch. I den stödform som engångsinsatserna utgör ligger att man också förutsätter att de företag som blir föremål för dessa insatser kan uppvisa lönsamhet på sikt. Så till vida är Lena Öhrsvik och jag helt överens om hur stödsystemet kan utformas. Detta är ingen nyhet. Sedan ställde jag en fråga när det gäller talet om importrestriktioner. Lena Öhrsvik erkände att hon på den punkten inte hade några konkreta förslag. Hon sade att det finns intresse för detta i branschorganisationen. Vi vet att det alltid finns ett sådant intresse. Branschorganisationer ser till sitt eget 15 intresse, men riksdagen och regeringen borde också se till näringslivets intressen totalt och fästa en viss vikt vid vad våra internationella handelsavtal förpliktigar oss till. Där finns, som jag ser det, inte utrymme för någon importrestriktion, i synnerhet inte som den allt övervägande kvantiteten av importglas kommer från länder som vi har tecknat handelsavtal med. Summan av detta blir alltså att vad Lena Öhrsvik uppehållit sig vid är ganska allmänt hållna önskemål. Jag skall naturligtvis ha med dessa i det fortsatta propositionsarbetet, men det förekom föga av nytänkande i sammanhanget — det vill jag slå fast. Sedan vill Lena Öhrsvik att jag skall ta avstånd från SIND:s utredning. Det tänker jag inte alls göra. SIND har följt direktiven. Utredningen har arbetat med tre handlingsalternativ — bevarad sysselsättning i branschen, marknadsanpassad utveckling utan branschstöd och marknadsanpassad utveckling med branschstöd. Sedan har man fört en diskussion utifrån dessa tre handlingsalternativ och stannat för ett. Men det återstår för regeringen liksom för remissinstanserna att förutsättningslöst värdera utredningen och dess rekommendation. SIND har alltså klarat sitt utredningsuppdrag på ett sätt som inte kan föranleda någon anmärkning.
Herr talman! Jag vill rätta till ytterligare ett missförstånd — jag ber om ursäkt om jag uttryckt mig litet slarvigt. Det var alltså de permanenta subventionerna som vi diskuterade. Jag sade inte att vi inte skulle ha några subventioner alls — det är ganska klart att vi skall ha sådana, den frågan har vi diskuterat många gånger tidigare. Jag tycker att det var litet orattvist av industriministern att säga att det var fråga om allmänt hållna önskemål. Industriministern har t.ex. inte sagt någonting alls om förslaget om ett utvecklingsbolag som skulle kunna gripa in i en krissituation, eventuellt gå in som ägare tills företaget möjligen kan tas över av löntagarna. Detta med att löntagarna tar över en verksamhet är ju en intressant utveckling, och den vet jag att industriministern också är intresserad av. Ett utvecklingsbolag skulle kunna vara ett led i en sådan övergång, som i dag är svår att åstadkomma eftersom man är väldigt osäker under den tid då man håller på att planera. Jag fick i alla fall ett besked till slut: SIND har följt sina direktiv. Att industriministern tycker det gör mig ganska besviken. Riksdagen hade en hög och fin målsättning — både konkurrenskraft och en bevarad sysselsättning i branschen. Med industriverkets förslag accepterar man en neddragning med ytterligare 360 anställda. Jag kan inte se att detta stämmer. Det framgår av en del remissvar, bl.a. från de fackliga organisationerna, att branschen behöver en viss nivå för att kunna överleva och för att kunna rekrytera yrkeskunnigt folk. Man anser att man redan nu befinner sig under den nivån och att man snarare skulle behöva utveckla än avveckla.
Nr 25 Herr talman! Får jag till sist konstatera att Lena Öhrsvik inte förespråkar Måndagen den permanenta subventioner. Det tackar jag för. Därmed tycker jag att vi har 17 november 1980 kommit en bit på vägen i vår diskussion. Att man inte accepterar permanenta subventioner innebär att man ansluter sig till synsättet att de insatser som Om den manuella görs skall syfta till att skapa lönsamhet och realistiska överlevnadsmöjlighe — glasindustrin ter för företagen. Jag kan alltså ännu en gång konstatera att Lena Öhrsvik och jag är överens om den viktiga huvudprincipen i stödet till glasindustrin. Sedan har Lena Öhrsvik inte vidare kommenterat detta med importrestriktioner, och det tycker jag är klokt. Jag är mycket positiv till löntagarövertagande, s.k. arbetskooperativ, inom glasindustrin. Vi måste pröva alla vägar för människors engagemang i arbetslivet — vi har i vårt land inte råd att avstå därifrån. Men när man går in för arbetskooperativformen är det viktigt att se till att företaget har en rejäl chans till överlevnad, så att man inte inom svenskt näringsliv skapar ett B-lag med lägre betalningsförmåga när det gäller löner etc. än andra företag. Därför kommer vi även fortsättningsvis, när vi överväger löntagarövertagande av företag, att i omsorg om de anställda noga granska om det finns en realistisk chans för företaget att överleva. Annars ökar man faktiskt bara problemen för de anställda, som då inte bara blir anställda i utan också ägare till företag med problem. Riksdagen har angett en målsättning — det är riktigt. Den målsättningen har varit föremål för utredningens diskussion och analys. Utredningen har tagit sig friheten att ”tycka till” om denna målsättning och värdera den, och jag tycker att det är en utrednings uppgift. Sedan återstår det för beslutsfattarna — i första hand regeringen och i sista hand riksdagen — att ta ställning till de förslag som läggs fram. Diskussionen härom kanske vi kan återkomma till i ett senare sammanhang.
Herr talman! Bara några ord till om importen. Jag tycker fortfarande att man skall överväga om det finns någon möjlighet att göra någonting på den sidan. Det är inte bara Glasbruksföreningen, Svenska arbetsgivareföreningen och de anställda som har tagit upp denna fråga. Jag kan anföra ett annat exempel: Uppvidinge kommun har tagit upp frågan i ett avsnitt i sitt remissvar. Det är en kommun som väl står industriministern ganska nära, eftersom den är styrd av centerpartiet. Där tycker man tydligen också att det vore idé att i alla fall titta på möjligheten, för man är oroad för sin bransch och sina små orter.

Herr talman! Iris Mårtensson har frågat mig när jag avser att komma med förslag i syfte att begränsa mörkerolyckorna där motorredskap ingår. Besluten gäller både lyktorna och en ny speciell skylt för långsamma fordon, s.k. LGF-skylt. Tack vare tänd belysning och skyltar skall dessa fordon ses lättare. De nya utrustningskraven skall uppfyllas av fordon som tas i bruk efter den 1 januari 1982. Trafiksäkerhetsverket kommer inom kort med föreskrifter om vad som skall gälla för de fordon som redan finns.

Herr talman! Jag vill först tacka för det positiva svaret. När jag hösten 1978 väckte den motion som jag åberopade i min fråga till kommunikationsministern, så hade det hänt en kollision mellan en personbil och en skördetröska. Orsaken var, som vid många andra tillfällen, att personbilen inte hann identifiera det andra fordonet. Och det på grund av dess låga hastighet, 30 km/tim, och dåliga synbarhet. Under den årstid som vi just nu befinner oss i får man alltför ofta läsa i pressen om mörkerolyckor av denna typ. I dag är kravet på motorredskap endast att lykta skall vara tänd när väderleksförhållandena så påkallar och vid skymning och gryning. Redan 1974 föreslog motorredskapsutredningen införande av LGF-skylt i trafikfrämjande syfte.

Hinder av teknisk natur för ett sådant krav kan inte föreligga, och eftersom man från lantbrukarhåll redan är i färd med att på frivillig väg som ett första steg införa skylten, kan jag inte förstå varför inte detta blivit obligatoriskt redan tidigare i Sverige. Det har ju gått sex år sedan motorredskapsutredningen ansåg att LGF-skylten borde införas i vårt land. Det är en liten men, vad jag förstår, effektiv åtgärd för att nedbringa olycksfallsrisken, eftersom man kan väcka bakomvarandes uppmärksamhet i ett tidigt skede. Prov har visat att denna skylt är möjlig att upptäcka och känna igen på stort avstånd, ca 275 meter, bakom fordonet. Och enligt rapporten från Nordiska trafiksäkerhetsrådet uppvisades i Michigan i USA påtagliga olycksreduceringar när man redan 1967 införde skyltkrav. Jag kan försäkra kommunikationsministern att de krav som gäller från den 1 januari 1982 kommer att hälsas med stor tillfredsställelse, inte bara av förare av traktorer och motorredskap utan också av övriga fordonsförare. Jag framför än en gång ett tack för att det äntligen händer någonting på detta område.
Alternativ förbindelse med Loftahammarsområdet är väg 874, som har mycket låg standard. En inskränkning enligt förslaget skulle innebära en allvarlig försämring för alla de människor som bor i Loftahammarsområdet. Vintertid skulle bl.a. uppstå mycket allvarliga säkerhetsrisker, då väg 874 är besvärlig att hålla framkomlig. Vägverket måste förändra sin beredskapsplan med större insatser och kostnader som följd. Anser kommunikationsministern att det är försvarbart att vidta föreslagen inskränkning i färjedriften vid Bjursundsström med tanke på en förhållandevis liten besparing och de stora negativa konsekvenser som blir följden för i första hand befolkningen i Loftahammarsområdet?
Herr talman! Arne Andersson i Gamleby har frågat mig om jag anser det försvarbart att vidta föreslagen inskränkning i färjedriften vid Bjursundsström med tanke på en förhållandevis liten besparing och de stora negativa konsekvenser som blir följden för i första hand befolkningen i Loftahammarsområdet. 3 Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ingripa för att rädda färjetrafiken vid Ulvsundet och poststationen-lanthandeln på ön Oaxen. Märta Fredrikson har ställt följande fråga till mig: Avser kommunika undersöka om vissa av verkets färjor kan ersättas med bro, att den sedan 1954 Tisdagen den beslutade broförbindelsen mellan Orust och fastlandet, Svanesund-Kolhät 18 november 1980 tan, kommer att tidigareläggas? Rune Ångström har frågat mig om det är riktigt att man genom indragning Om vissa färjeav vissa färjeleder ödelägger eller försämrar viktiga samfärdsleder inom och broförbindelglesbygden. Statens vägverk redovisade i går resultatet av det utredningsuppdrag som regeringen gav vägverket den 25 september i år. Av utredningen framgår att verket kan spara 12-13 milj.kr. genom färjeindragningar och ytterligare ca 4 milj.kr. per år genom att minska nattrafiken vid färjeleder där det finns vägar som är alternativ till färjeleden. Utredningen är ett första steg i en prövning av färjetrafikens omfattning. Vägverket får nu gå vidare och fördjupa undersökningarna i varje enskilt fall. Var, när och hur besparingar i verksamheten skall genomföras är det ännu för tidigt att uttala sig om. Det ankommer på verket att söka finna de lösningar som ger en grundläggande trafikförsörjning till rimliga kostnader. Jag har bett vägverket att särskilt redovisa vilka möjligheter det finns att ersätta färjeleder med en broförbindelse. De färjeleder som Arne Andersson och Märta Fredrikson frågar om kommer enligt flerårsplan för byggande av länsvägar att ersättas med broförbindelse med byggstart år 1982 resp. 1988. Det är ännu för tidigt att säga om någon tidigareläggning av dessa eller andra objekt är möjlig att genomföra. Till Pär Granstedt vill jag slutligen säga att postverket som affärsverk skall täcka sina kostnader med intäkter och förränta det kapital som staten lagt ned i verksamheten. Därför är det nödvändigt att posten gör avvägningar mellan service och kostnader. Postverket har i princip en positiv inställning till ett samarbete med glesbygdshandlarna i syfte att stödja dessa. Postverket har ännu inte fattat beslut om poststället i Oaxen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, som dock egentligen inte är något svar på min fråga, om det är försvarbart att genomföra de tänkta åtgärderna just på det avsnitt som jag har tagit upp. Låt mig bara kort konstatera att vägverket — enligt tidningsuppgifter och annat — nu till departementet har redovisat en första undersökning om möjligheterna att begränsa färjedriften. Det som jag har angivit i min fråga överensstämmer med de uppgifter som departementet har fått. Anledningen till att jag ställde frågan om det är försvarbart att vidta de här åtgärderna var att den tidsplan som föreligger när det gäller byggnadsstart för broprojektet över Bjursundsström är fastställd till 1982. I det avseendet tolkar jag kommunikationsministerns svar positivt. Kommunikationsministern talar nämligen bara om problemet att nu uttala sig om möjligheter att tidigarelägga byggstarterna, och han talar inte om risker för senareläggande av byggstarter. Jag noterar med stor tillfredsställelse att det inte blir fråga om en 25 sådan diskussion under hand. Jag hoppas att kommunikationsministern vill kommentera den delen av sitt svar ytterligare. Jag vill också än en gång understryka det jag angivit i min fråga, nämligen att om det skulle bli aktuellt med en neddragning av jourtjänsten nattetid för färjetrafiken vid Bjursundsström, så kommer detta att innebära avsevärda kostnader för vägverket när det gäller att klara av servicen nattetid, åtminstone under vinterhalvåret. Den aktuella vägsträckan, väg 874, är nämligen sådan att jag föreställer mig att det skulle bli fråga om en betydande kostnadsökning. Sätter man detta i relation till de besparingar man kan göra och de säkerhetsrisker som skulle uppstå, anser jag definitivt att en inskränkning av färjedriften vid Bjursundsström är oförsvarlig. Min fråga gällde vilken uppfattning kommunikationsministern har på den punkten.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Mörkö och Oaxen ligger i Stockholms län, men trots detta i ett område med mycket utpräglade glesbygdsproblem. Man har exempelvis fått kännas vid en drastisk befolkningsminskning under de senaste årtiondena. Men på senare tid har utvecklingen i någon mån vänt till det bättre: avfolkningen har hävts, och en viss befolkningsökning — bl.a. genom inflyttning av barnfamiljer — har kommit till stånd. Området har en mycket blygsam samhällelig service. Det finns en färja som förbinder norra delen av Mörkö med fastlandet och som för dem som bor på den norra delen av ön innebär en förkortning av färdvägen till kommunens centrum med ungefär två mil. Det finns en lanthandel på den lilla ön Oaxen alldeles utanför Mörkö, en lanthandel som också är poststation. Den är den enda butiken i området — till närmaste butik utanför området är det ett par mil eller längre, beroende på varifrån på ön man åker. Den här lanthandeln är för sin existens beroende av att också få vara postombud. Dras postservicen in och ersätts med lantbrevbärare, så måste också lanthandeln läggas ner. Nu hotas färjan av indragning, och postservicen i lanthandeln likaså. Om dessa båda saker skulle inträffa, skulle det innebära ett väldigt hårt slag mot den här bygden. Den positiva utveckling som vi har kunnat notera under senare år skulle med all säkerhet brytas, och man skulle komma tillbaka i den tidigare situationen med avfolkning. Jag vill påstå, herr talman, att också statliga verk måste ta ett socialt ansvar, även om de har en ekonomisk press på sig. Kommunikationsministern påminner i sitt svar om att postverket är ett affärsverk som skall täcka sina kostnader med intäkter och förränta det kapital som staten lagt ned på verksamheten, och det är naturligtvis riktigt. Men jag skulle vilja erinra om vad kommunikationsministerns kollega industriministern brukar påpeka, nämligen att affärsdrivande företag har ett socialt ansvar. Jag förmodar att de krav vi ställer på enskilda företag när det gäller att ta detta ansvar måste ställas också på statliga verk, även om de är affärsdrivande. Det finns emellertid en öppning i kommunikationsministerns skrivning i Nr 26 svaret när han talar om den positiva inställning postverket har till ett Tisdagen den samarbete med glesbygdshandlarna, och låt oss därför hoppas att denna 18 november 1980 postverkets inställning får praktiska konsekvenser. Jag vill emellertid avslutningsvis säga att det är viktigt att statrådet inte bara hänvisar till verken — Om vissa färjei det här sammanhanget. Jag har frågat vilka insatser statsrådet är beredd att — och broförbindelgöra, och på den frågan har jag ännu inte fått något svar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Kommunikationsministern menade att min fråga var för tidigt väckt, och det kan jag ha förståelse för. Men då kommunikationsministern uttalat att vägverket skall se om inte vissa av verkets färjor kan ersättas med broar var det helt naturligt att frågan ställdes. Broförbindelse mellan öarna och fastlandet är en fråga som hos oss började diskuteras redan i början av 1920-talet. Det första beslutet att Svanesundsleden skulle byggas fattades 1943. Sedan har behovet av denna bro fastslagits i regeringsbeslut två gånger. Varje gång vägverkets flerårsplaner reviderats har det ständigt ökade behovet påtalats. Men inte förrän i den nuvarande flerårsplanen har broföretaget kommit med, att påbörjas 1988. Kungl. Maj:t gav den 28 oktober 1949 i sitt utslag angående besvär över brobeslutet Svanesund-Kolhättan i stället förtur för Tjörnleden.

På grund av brobygge och indragning av färjeförbindelsen skulle det sparas olja, motsvarande vad som behövs för uppvärmning av 70 småhus. Allt detta talar ju för att brobehovet är väl dokumenterat. Färjekostnaden 27 Det förflöt många årtionden innan broleden togs med i planeringen. Redan för årtionden sedan framhöll befolkningen att det från samhällsekonomisk synpunkt är försvarbart att bygga en bro. Näringsliv, bofasta, pendlare, berörda kommuner, fritid och turism har behov av bron. Näringslivet på Orust har starkt påpekat behovet av en förbättring av vägstandarden. Det säger sig med tillförsikt se fram emot en snar lösning av denna brofråga. Behovet minskar inte i och med att Almöbron blir återuppbyggd. Denna återupprättar vad som förlorats. Det var före denna förlust som behovet av att förverkliga 1954 års beslut gång på gång påpekades. I början av 1970-talet utförde trafikverket en trafikutredning där den prognoserade trafiken beräknades som skrämmande i förhållande till trafikledernas kapacitet.
Får jag fästa uppmärksamheten på att taletiden vid fråga är tre minuter första gången och två minuter andra gången.

Herr talman! Den bunt av frågor som kommunikationsministern besvarar nu är ju typiska glesbygdsfrågor. Det är för litet befolkningsunderlag för att man skall kunna ha en bro, och därför har man fått nöja sig med färjeförbindelse. Detta är den enda förbindelsen med tätorten eller också är det en mycket lång omväg — tidsödande och dyrbar samt slösaktig från energisynpunkt. I min fråga har jag tagit byn Råstrand vid Vindelälven som exempel. Här vill jag framhålla att byborna har sina brukningsenheter på båda sidor av älven. Tidigare har man begärt att få en bro. Vidare har man begärt att få tätare turer för att klara arbetena på ägorna på båda sidor av älven. Rakt över älven, från Råstrand räknat, finns kyrka, pastorsexpedition, distriktssköterska, läkarmottagning och naturligtvis också skola. Det är klart att ett ingrepp av det här slaget kommer att skada verksamheten i byn på ett mycket förödande sätt. Förlängningen av vägen till tätorten — om färjan dras in eller turer dras in — blir mer än fyra mil. För skogsbruket — liksom för jordbruket — blir det naturligtvis också svårt att klara av de löpande arbetena. Man måste färdas till och från arbetsplatser, och man behöver hjälp av skogsvårdsexpertis vid olika tillfällen. Jag kan inte säga att det svar vi har fått är tillfredsställande. Jag hade hoppats att kommunikationsministern skulle ha sagt att glesbygden — där man redan har dåliga förbindelser — inte skulle drabbas genom ytterligare försämringar, som det blir om färjetrafiken dras in eller turerna blir avsevärt utglesade. En bro över älven vid Råstrand är naturligtvis en gammal önskedröm, och man har kämpat länge för att lösa problemet på det sättet.

Herr talman! Jag har mycket kort tid på mig, och jag skall fatta mig kort. När jag var finansborgarråd i Stockholm tyckte jag ibland att det var svårt. Man måste säga nej till många. Jag hade då att förvalta pengar — men det var ett intet mot vad det är i Sveriges riksdag. Kraven här på olika åtgärder, oberoende av hur få som betjänas av dem eller hur dyra de är, är betydligt större än kraven var då jag ändå hade att vårda finanserna i det här landets huvudstad. Jag tror att jag aldrig har varit med om sådana svårigheter som nu. Men jag skall göra en generell deklaration när det gäller dessa färjor. Ingen färja kommer att läggas ned nu, utan vi skall först ta kontakt med kommuner och länsstyrelser, och vi skall också se efter om man kan ersätta färjorna med broar eller överföra färjorna till enskild drift. Det gäller alltså som ett generellt ståndpunktstagande att det inte är fråga om några brådstörtade beslut, där inte de lokala intressenterna skall få yttra sig. När det gäller att ta ställning till frågan om bron vill vi undersöka hur fort detlönar sig att bygga en bro i förhållande till att driva färjor. Färjor är ju inte billiga, de kostar tvärtom mycket pengar. Och om det lönar sig på fem, tio eller femton år skall man naturligtvis försöka att bygga en bro — om det går att få fram medel för att bygga den. Det är ju i dessa fall kontanter som skall fram, och det är inte alltid så lätt att få fram ett stort klumpanslag direkt i stället för ett sammanlagt större belopp, utspritt på ett större antal år. Jag vill säga till Pär Granstedt att mitt jobb faktiskt inte är att, innan postverket eller andra statliga verk fattat beslut, gå in och säga till dem vad de skall fatta för beslut. Då skulle jag — som jag nästan varje vecka tvingas säga i den här talarstolen — med rätta bli ställd till svars av konstitutionsutskottet. De statliga verken skall fatta sina beslut oberoende av regeringen. Det är den konstitution riksdagen själv har beslutat. Om verken sedan fattar beslut, och de besluten överklagas till regeringen — då skall jag gripa in och för regeringen föredra ett förslag till beslut. Men det är rätt dumt att begära av mig att jag skall bryta mot riksdagens egna beslut om hur regeringen skall verka!

Herr talman! Jag har viss förståelse för kommunikationsministerns bekymmer när det gäller ekonomi, och det tror jag att alla har.

I detta avseende kan man vara ytterst tveksam till om utredningar är behövliga, med tanke på den situation som råder. Sedan är det ju också så att man lätt generaliserar när man har riket som fält. Man har då svårt att nyansera sina bedömningar från område till område. Det är också ett av motiven till att jag har aktualiserat dessa problem. När det sedan gäller omfattningen av trafik och annat är det riktigt att vägverket har lämnat en redovisning härför. Men jag tycker det finns mycket Övrigt att önska i dessa avseenden. Vi har ju också en mycket omfattande sommartrafik som glöms bort i de här redovisningarna. Jag vill hävda att ett brobygge vid Bjursundsström skulle vara mycket räntabelt. Jag vill påstå att de räntenivåer som har räknats fram av vägverket kanske kan höjas med några procent, om man tar med en del faktorer i bilden som man normalt inte alltid räknar med när man redovisar från vägverkets sida.
Herr talman! Det är möjligt att ett antal år som finansborgarråd i Stockholm inte är den bästa förberedelsen för att hantera den typ av frågor som vi har att göra med i dag. Jag förstår att det är en omställning när man plötsligt skall ta itu med den typ av utpräglade glesbygdsproblem som det här är fråga om. Men när man nu förflyttar sig från stadshuset till kanslihuset och får ta itu med dessa glesbygdsproblem, går det inte att göra riktigt samma bedömningar om hur mycket folk som skall betjänas av en viss service för att det skall vara godtagbart. Det går inte att göra samma typ av ekonomiska bedömningar som man kan göra när man sköter finanserna i en storstad. Jag hoppas alltså att kommunikationsministern, hans senaste uttalande till trots, inser att man måste hantera glesbygdsfrågor på ett annat sätt. Även en liten grupp människor har rätt att få ett visst servicebehov tillgodosett. Det är inte så att vi har stått här i kammaren och krävt några nya insatser. Vad det handlar om är att vi vill slå vakt om de i allmänhet mycket blygsamma möjligheter som finns i olika glesbygder och som verk som sorterar under kommunikationsdepartementet f. n. hotar. Jag inser naturligtvis att kommunikationsministern inte kan gå in och föregripa beslut. Däremot kan kommunikationsministern uttala en politisk inriktning och en markering att den här typen av verksamhet skall bedrivas med ett rimligt ansvarstagande för glesbygdsbefolkningens situation — om man inte är ute efter att ytterligare försämra villkoren för bygder som redan har det ganska besvärligt.

Herr talman! Herr statsråd! Det är bra att det blir en ordentlig genomgång där allt vägs in — vägverkets kostnader, företagens, kommunernas och trafikanternas. Såväl direkta ekonomiska kostnader som sociala bikostnader Nr 26 bör ingå. Troligen kan man komma fram till att brobyggen på ett flertal Tisdagen den platser inom länet är samhällsekonomiskt riktiga investeringar. 18 november 1980 Vad beträffar Orust är det många som arbetspendlar därifrån till Stenungsund — sammanlagt har Orust drygt 800 pendlare söderut varje dag. Om vissa färje Om de skall åka över Almön till Stenungsund betyder det tre mils ökad och broförbindelkörning dagligen. Många arbetar i skift, andra har jour och behöver snabbtta ser sig till Stenungsund. För exempelvis de sex bussturer som går till Orust beräknas en bro spara två timmars tid varje dag. Många andra transporter går den vägen. Vi har tidigare aktualiserat en stålbrokonstruktion med tanke på de delbeställningar som skulle kunna göras hos varvs-, verkstadsoch stålindustrin. Känner statsrådet till om sådana broar kan aktualiseras?
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för hans senaste uttalande, där han sade att alla inskränkningar skulle föregås av samråd och av en noggrann prövning. Om man gör en sådan noggrann prövning är jag övertygad om attt.ex. den färjeförbindelse som jag talar om kommer att få vara kvar. Jag vet att vi måste hålla igen och spara på olika områden, särskilt inom den allmänna förvaltningen i vårt land. Jag är villig att medverka i sådana åtgärder. Men jag är också väldigt angelägen att betona att besparingar inte får drabba de redan fattiga, och de fattigaste bland alla fattiga är just glesbygderna i norr då det gäller kommunikationer.

Herr talman! Jag har inte exakta siffror, Arne Andersson, men jag tror att om vägverket inskränkte nattrafiken på denna färja mellan klockan halv ett och halv sex — som vägverket föreslagit — skulle det med hänsyn till det antal bilar det gäller vara rimligare att till varje bilförare betala 150 kr. för att köra den omväg på tre mil som det blir i stället för att ta färjan. Till Pär Granstedt vill jag säga att vi två gärna kan ta en debatt när vi har mera tid än nu om vad vi satsar på glesbygden när det gäller transporter i relation till vad vi satsar på tätorterna. Jag vill som ett exempel nämna att jag vet att vi för att upprätthålla färjedriften för befolkningen på en ö betalar 50 000 kr. för varje person som bor där. Det är riktigt att vi gör detta i dag. Men, Pär Granstedt, vi har 50 miljarder i underskott i statsbudgeten — jag tror att Pär Granstedt känner till det. Jag erkänner att finansborgarrådsjobbet i Stockholm inte är någon bra pryoverksamhet för att bli statsråd i Sveriges riksdag — skall man tillfredsställa riksdagsledamöterna, finns det bara ett pryojobb som duger: Kung Midas.
Herr talman! Det är klart att är man finansborgarråd i Stockholm, så blir inte allt som man rör vid guld, men helt givet är att man där arbetar under helt andra ekonomiska villkor och med möjlighet till helt andra krav på underlag i form av personer som åtnjuter service än om man är verksam i en glesbygd. Jag noterar tacksamt den inbjudan som har utfärdats. Jag kommer gärna till en debatt på Mörkö — vi kan fara ditut så länge färjan går, och det hoppas jag den skall göra länge än. Men jag ser en fara i ett resonemang där man jämför hur mycket pengar som satsas per person i Stockholm och hur mycket som satsas i glesbygden. Man har väl något slags baktanke att satsningen skall vara helt lika. Man måste ju ändå utgå från människornas situation på olika håll i landet och vad som krävs för att uppnå rimliga levnadsvillkor, annars hamnar man i helt orimliga resultat. Det finns områden där det är storstäderna som drar de stora kostnaderna i stället för glesbygden. Det måste vi också ta med i resonemanget.
Herr talman! Kommunikationsministerns senaste redovisning av kostnaderna per bil för dem som inte har möjlighet att få färjetransport på natten är en typisk förenkling som vissa politiker ibland kan göra sig skyldiga till. Som jag tidigare har nämnt omfattar vägverkets redovisningar inte sommarmånaderna. Detta kan i och för sig förklaras, men tar man in dem i bilden blir det andra siffror. Jag vidhåller att de siffrorna kan bli höga, men jag tycker att man måste sätta in dem i ett totalt sammanhang. Detta skall också enligt kommunikationsministern ske senare, men jag hävdar att det nu har blivit en onödig diskussion. Jag är ganska övertygad om att den slutliga redovisningen ändå kommer att ge vid handen att den här inskränkningen är oförsvarbar.
Herr talman! Det finns öar som inte har någon annan kommunikation inom kommunen än med färjor och där det över huvud taget skulle vara oacceptabelt att stänga av nattrafiken mellan kl. 22.00 och kl. 05.00. De som arbetar på udda tider behöver komma över, de som är bofasta på öar inom kommunen måste kunna delta i viss kommunal verksamhet och föreningsverksamhet och ungdomarna skall kunna vara ute tillsammans med sina kamrater utan att behöva övernatta borta från hemmet. Vi har tagit upp de frågorna i en motion, där vi anser att eventuella förändringar skall prövas mot andra besparingar inom vägverkets område.

Herr talman! Hans Petersson i Röstånga har frågat mig om jag är beredd vidta åtgärder så att järnvägstrafiken Eslöv-Tomelilla kan upprätthållas till dess riksdagen definitivt får ta ställning till denna järnvägslinje. Det är riktigt som herr Petersson säger, att SJ tidigare tänkte vidta en del åtgärder på banan under hösten. Nu har saken omprövats av SJ, och de planerade arbetena har skjutits upp. Pengarna används i stället på bandelen Malmö-Ystad som tillhör riksnätsdelen av det ersättningsberättigade nätet. SJ:s omprövning i den här frågan beror på att transportrådet som bl.a. har till uppgift att bereda frågor om ersättningstrafik på trafiksvaga bandelar har börjat undersöka trafiken mellan Eslöv och Tomelilla. SJ vill därför avvakta vad transportrådet kommer fram till innan man satsar ytterligare pengar i banan. Jag vill understryka att det inte finns något nedläggningsbeslut rörande bandelen Eslöv-Tomelilla och att frågan hanteras enligt en av riksdagen fastlagd ordning. Enligt riksdagens beslut år 1979 skall nedläggningsprövningen av bandelen Eslöv-Tomelilla fullföljas. SJ:s beslut att t. v. avvakta med ytterligare åtgärder är därför enligt min mening helt motiverat. Tågtrafiken kommer efter vad jag erfarit att fortsätta som hittills i avvaktan på den regionala trafikhuvudmannens inställning och transportrådets utredningar.

Herr talman! I SJ:s verksamhetsberättelse konstateras att man registrerat en allt bredare medvetenhet om den energisnåla järnvägens betydelse för landet och att framtidstron inom SJ är stark. Denna framtidstro borde då också kunna omfatta järnvägen i Skåne och då framför allt de mindre sträckorna av typen Eslöv-Tomelilla. Här har det inom SJ inte avspeglat sig någon framtidstro, som gett anledning till förhoppningar hos de berörda kommunerna och hos den allmänhet som järnvägen skall betjäna. En framtidstro skulle ha inneburit en förbättring av anslutningsförbindelserna, ett ordentligt underhåll av bandelar, så att tågen kunde köra fortare än med 50 km i timmen och ta sig fram även om det råkar snöa litet grand. Underhållsarbetet på sträckan Eslöv-Tomelilla har försummats alltför länge — och detta fastän SJ årligen fått tillskott för olönsamma bandelar, alltså även för denna bandel. Nu har vi snart kommit till en punkt då linjen är så försummad och nedsliten att man kan förmoda att den av säkerhetsskäl snart inte är användbar. Trafiken på denna bandel kan då snart komma att upphöra på grund av försummat underhåll. När regering och riksdag skall ta sin del av beslutet, finns det i så fall ingen järnväg kvar som går att använda. Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Av detta framgår att trafiken skulle kunna fortsätta efter den 1 juli 1981, om en upprustning sker. Utan någon åtgärd går det tydligen inte, såvitt jag kan begripa, att fortsätta efter detta datum. Det tycks vara slut med trafiken därefter. Så tolkar jag åtminstone en del av kommunikationsministerns svar. Å andra sidan har statsrådet erfarit att trafiken skall fortsätta som hittills. Jag anhåller på denna punkt om ett kompletterande svar. Betyder orden ”som hittills” att trafiken skall fortsätta till tidtabellsbytet vid halvårsskiftet 1981 eller betyder det att man kan fortsätta ytterligare ett år. Det är just detta som de berörda kommunerna är ute efter, dvs. att få fortsätta fram till halvårsskiftet 1982, så att de olika länshuvudmännen kan hinna göra sina ställningstaganden.
Herr talman! Innan man i nedläggningssyfte vidtar någor. åtgärd med en sådan här järnväg skall transportrådet diskutera med, som det heter, den lokala trafikhuvudmannen, dvs. med företrädare för kommunalmännen i den aktuella delen av Sverige. Om man då kommer fram till att trafiken på en bandel bör ersättas med busstrafik därför att man därigenom spar mycket pengar — och dessutom får betydligt fler och bättre förbindelser med buss för de boende — blir detta också genomfört. Om man inte kommer fram till ett sådant ställningstagande, återkommer ärendet sannolikt till riksdagen. Beträffande tågtrafiken på den aktuella sträckan vill jag säga, att tågen kommer att gå under hela våren. fr.o.m. den 1 juli 1981 behövs av allt att döma friska pengar för att tågen skall kunna fortsätta att trafikera bandelen, och det behovet får vi ta ställning till i vår. Fram till dess skall dock transportrådet föra diskussioner med de lokala företrädarna i den berörda delen av landet.
Herr talman! Man har för att lägga ned den berörda bandelen lyckats kombinera alla hittills kända medel för ett sådant syfte. Man har sett till att anslutningsförbindelserna inte fungerar, man har försummat underhållet och därefter har man infört hastighetsbegränsning till 50 km/tim. Kronan på verket är en sänkning av axeltrycket, så att snöröjningsmaskinerna inte skall kunna komma fram. Banan kan alltså inte användas på vintern. Det är självfallet ytterst få människor som kan förlita sig på en så osäker järnväg. Det har under 15 år anslagits medel för underhåll av olönsamma bandelar, och en del av dessa pengar borde ha gått till upprustningen av den bandel vi nu talar om. Man tycker i den del av landet där jag bor att det i detta sammanhang bedrivs ett cyniskt spel ovanför huvudet på de människor som är berörda. Kommunerna har nu den förhoppningen att tågtrafiken, om en del reparationsarbeten får göras, skulle kunna fortsätta fram till 1982, då länshuvudmännen kan ta ställning i frågan.

Jag har frågat mig om det kan vara rimligt att man, trots att man får pengar för sådant underhåll, i ett längre perspektiv försummar banor som verkligen behöver detta.
Herr talman! Jag vet inte huruvida herr Petersson i Röstånga känner till att vi beräknar att i år få skjuta till 400 milj.kr. till SJ i driftkostnader och att vi ger 800 miljoner i ersättning till SJ för bedrivandet av trafik på det ersättningsberättigade nätet. Det är ju inte så att SJ har vältrat sig i kontanter men ändå inte har lagt ned medel för berört ändamål, utan det har förekommit en brist på medel, vilket jag klart har redogjort för. Jag vill också säga att jag i en intervju om SJ har använt ungefär samma tongångar som herr Petersson. Jag har också fått ett öppet brev i Aftonbladet där de som lägger upp tidtabellen har bett mig anföra exempel på att de utformat anslutningar och tidtabeller så, att tåg inte har kunnat användas. Jag skall därför högtidligen härmed be att få herr Peterssons material för att använda det som mitt svar till SJ:s anställda på påståendena om att tidtabellerna utformas så att tågen inte kan anlitas.
Herr talman! Jag fick ett exempel från en järnvägsanställd senast i går, när jag reste på den aktuella bandelen. Det visade sig att tåget från Tomelilla till Eslöv anlände två minuter efter det att tåget till Blekinge har gått. Det är alltså inte fråga om en uppgift som jag har hämtat ur en tidtabell, men jag litar helt på vad järnvägsmannen sade i detta fall. Jag är vidare mycket väl medveten om att det betalas ut mycket pengar till olönsamma bandelar. Men jag är också medveten om att sådana medel inte på femton år har satsats på den sträcka vi nu diskuterar. Jag tycker att det är ett närmast skrämmande förhållande. Det är inte konstigt att man då till slut bara får kvar ett enda tåg, som inga människor vill använda och som därför snart kommer att läggas ned. I stället borde man, med tanke på energibristen i vårt land, göra en offensiv satsning i detta sammanhang.
Herr talman! Jag måste trots allt tolka herr Peterssons uttalande så att SJ inte borde ha satsat några pengar i Malmö och Ystad.
Herr talman! Vår nuvarande kommunikationsminister har ett märkligt sätt att agera över huvud taget. Jag har tidigare suttit och lyssnat på debatten, och nu har den plötsligt ramlat ned på exakt samma nivå igen. Det finns väl ingen Nr 26 anledning till det. Vi talar om en försummad, försliten bana, och vi frågar: Tisdagen den Vad kan vi tillsammans göra åt den? 18 november 1980 Eftersom kommunikationsministern erfarit att den kan fortsätta som hittills frågar jag: Kan vi säga till människorna i de bygderna, i de kommuner Om åtgärder för som berörs, att de kan vara lugna fram till 1982? Det är ett mycket viktigt att förebygga järndatum. Sedan kan de olika länen möjligtvis klara upp situationen.

Herr talman! Lars Henrikson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förebygga järnvägsolyckor i framtiden och trygga säkerheten för SJ:s passagerare. Först vill jag djupt beklaga de tragiska järnvägsolyckorna som nu har skett i en tät följd. Jag har tidigare i höst här i kammaren redogjort för min syn på säkerhetsfrågorna vid statens järnvägar. Det är således nödvändigt att förbättra säkerheten ytterligare vid SJ så långt det är möjligt. Enligt de ramar som riksdagen dragit upp för SJ är det SJ som självständigt beslutar om olika säkerhetsåtgärder. Detta hindrar självfallet inte regeringen från att aktivt följa utvecklingen och vid behov ingripa. Efter mina kontakter med SJ-ledningen är jag helt övertygad om att SJ vidtar alla nödvändiga åtgärder för att höja säkerheten. SJ forcerar exempelvis utbyggnaden av det automatiska tågstoppet, det s.k. ATC-systemet. Man bygger också ut driftradionätet. Genom ATC får lokförarna hjälp med att följa signaler och hastighetsbestämmelser längs banan, och genom trafikradion skapas en förbindelse mellan lokföraren och trafikledningen. ATC kommer att vara infört på hela affärsbanenätet under 1984 mot tidigare planerat 1985/86. SJ ser nu också över lokförarnas oregelbundna arbetstider och sambandet med säkerheten. Ett nytt säkerhetshandtag kommer SJ vidare att på försök införa i loken. Jag är övertygad om att säkerheten i tågtrafiken kommer att öka under de närmaste åren som en följd av de här åtgärderna. Även andra åtgärder som kan höja säkerheten är jag positiv till att man prövar. Till sist vill jag erinra om att i höstens besparingsproposition anges som planeringsram för SJ:s långsiktiga investeringsverksamhet en reell ökning av SJ:s totala investeringar med 5 26 per år under de närmaste fem åren. De säkerhetsinvesteringar som behövs ryms väl inom denna ram, vilket särskilt framhölls i propositionen. Jag återkommer till behovet av säkerhetsinvesteringar i kommande budgetproposition.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Adelsohn för svaret på min fråga. Det ämne jag tagit upp i min fråga till kommunikationsministern, dvs. olyckorna vid statens järnvägar, har återkommit gång på gång här i kammaren, vilket också kommunikationsministern erinrade om. Jag tror att Nr 26 vi är överens om att tiden nu är inne för att åstadkomma konkreta insatser för Tisdagen den att förebygga ytterligare järnvägsolyckor. Naturligtvis begär jag inte att 18 november 1980 kommunikationsministern själv skall handla. Det är en uppgift för SJ — ledning såväl som personal — men kommunikationsministern har ett stort Om åtgärder för ansvar för att erforderliga ekonomiska och personella resurser ställs till — aft förebygga järnförfogande. Den mycket allvarliga olycka som inträffade i Linköping reser många frågor. Vilken betydelse har bemanningen på loken? Är den tekniska utrustningen tillfredsställande? Hurudan är beskaffenheten hos den rullande materielen? Vilken roll har tidigare olyckor spelat i fråga om vidtagna åtgärder i förebyggande syfte? Av vilken anledning tillämpas inte samma ordning vid utredning av tågolyckor som vid utredning av flyghaverier, dvs. med anlitande av haverikommissioner? Dessa och många andra frågor reses i dessa dagar. För undvikande av missförstånd vill jag starkt framhålla att jag inte är ute för att vare sig misstänkliggöra eller misskreditera SJ. Jag är rätt säker på att både ledning och personal gör sitt yttersta för att motsvara både uppdragsgivares och kunders förväntningar. Trots detta måste vi tyvärr konstatera att olyckor inträffar. Jag är övertygad om att allmänheten nu kräver åtgärder från regeringens sida. I det svar som jag har fått redovisar statsrådet Adelsohn flera åtgärder som är på gång. Det är jag tacksam för.

Självfallet är det bra att denna redovisning lämnas, men jag vill för min del särskilt peka på det förhållandet att lokföraren arbetar ensam på loket, och jag undrar om statsrådet har någon synpunkt på den delen av problemet.
Herr talman! I den delen har jag ingen anledning att göra någon annan bedöming än den som SJ:s ledning och Statsanställdas förbunds ledning gör, att det inte finns några internationella bevis för eller något annat som visar att en dubbelbemanning skulle öka säkerheten. ATC, det automatiska tågstoppet, ger en betydligt bättre säkerhet än vad någonsin två eller tre lokförare kan ge. ATC-systemet fungerar ju på det sättet att tåget automatiskt stannar, om den mänskliga faktorn skulle klicka. Det här kan vi diskutera, och man kan ha olika åsikter om detta, men det finns hittills inte några faktiska bevis för att en ökad bemanning skulle innebära större säkerhet. Det är en uppfattning som SJ:s ledning och Statsanställdas förbund delar. Skulle det finnas påtagliga bevis för något annat är det alldeles uppenbart att båda dessa 37 parter skulle vara intresserade av att ändra förhållandena. Men nu får vi, som sagt, snart ett automatiskt tågstopp. Det är i vilket fall som helst alltid bättre.
Herr talman! Jag är också klar över att frågan om dubbelbemanning på loken har diskuterats och fortfarande diskuteras. I fråga om den nu aktuella olyckan hyser jag den meningen att det hade varit en styrka om två personer i stället för en hade haft ansvaret på det tåget, eftersom det enligt de pressuppgifter som vi har kunnat ta del av var så att lokföraren om inte sov så dock inte var helt vaken när det gällde att framföra loket. Det är alldeles givet — det utgår jag ifrån att vi inte behöver diskutera — att en sådan situation inte kan accepteras. Ett alltför stort ansvar åvilar den som för fram ett lok för att han ens skall få riskera att försättas i en sådan situation. Statsrådet säger i sitt svar att han är beredd att pröva även andra åtgärder som kan höja säkerheten vid SJ. Jag menar att bemanningsfrågan hör till dessa andra åtgärder som eventuellt borde prövas i varje fall på nattågen, som väl kräver alldeles speciella insatser från den som har att föra loket.

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig när förslag från närradiokommittén om närradions framtid förväntas föreligga och vilka åtgärder jag ämnar vidtaga därest den ursprungliga tidsplanen för kommitténs arbete icke skulle hållas. Närradiokommittén avser enligt vad jag inhämtat att framlägga ett betänkande i början av nästa år. Jag utgår från att detta kommer att ge underlag för en proposition till riksdagen om närradions framtid våren 1982.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är ingen överdrift att påstå att närradions försöksverksamhet vinner mer och mer terräng. Folkrörelser av olika slag, som exempelvis frikyrkofolket, har i närradion funnit en fantastisk möjlighet att komma ut med sitt budskap. Reaktionen bland de hundratals ideella föreningar som använder sig av närradion har varit entydigt positiv. Anledningen till min fråga är den senaste tidens pressuppgifter att närradion skulle vara dödsdömd. Försöksverksamheten skulle stanna vid just försök och upphöra helt om något år, hävdas det. Tillvägagångssättet för att punktera närradion skulle enligt pressen vara att närradiokommitténs arbete skulle förhalas, så att riksdagen inte skulle kunna permanenta närradion genom ett beslut före 1982 års val. Man drömmer som bekant på vissa håll om ett regimskifte 1982. En majoritet av Att socialdemokraterna bestämt är emot närradion vet vi. Man är på det 18 november 1980 hållet ofta rädd för konkurrens, och att släppa in olika åsikter i ett monopolmedium som radion ser socialdemokraterna som en fara. Det är inget nytt — det är välkänt. Men skulle man tro pressuppgifter skulle centern vara på glid över till socialdemokraternas ståndpunkt i denna fråga. Är detta riktigt, är det oroande. Det var förra trepartiregeringen med statsminister Fälldin i spetsen som skrev direktiven till närradiokommittén med ett tidsschema som skulle göra ett beslut möjligt år 1982. Nu tror jag inte att centern när det kommer till kritan vill göra sig ovän med Folkrörelsesverige genom att krypa upp i knät på socialdemokraterna och stoppa närradion. Att svaret skulle ge ett besked om ett vaktslående om närradion var väntat. Närradion är något av en hjärtesak för statsrådet och folkpartipolitikern Wikström, och han har gjort ett förtjänstfullt arbete när det gäller närradions tillkomst. Men tillåt mig ändå, herr talman, strama upp frågan något, eftersom statsrådet i svaret säger att han utgår från att närradiokommitténs betänkande kommer att ge underlag för en proposition. Kan man, herr statsråd, lita på att närradiokommittén framlägger ett förslag till lagtext, så att remissinstanserna får material att reagera på? Ett diskussionsbetänkande, som socialdemokraterna förespråkar, gör att remissinstanserna inte vet vad de skall tycka till om. Kommer det alltså ett komplett förslag från närradiokommittén?
Herr talman! Det är utredningens uppgift att med ledning av de direktiv som regeringen har givit avge ett betänkande, och det är jag säker på att man kommer att göra. Sedan är det mitt och regeringens ansvar att framlägga en proposition. Som jag har sagt i svaret är min avsikt att den skall framläggas för riksdagen våren 1982.

Herr talman! Tack för det klara beskedet! Jag tror att detta lugnar alla de föreningar och församlingar som varit oroliga för att mista sin radio. Jag hoppas att de politiker som finns här i huset och som motarbetar närradion tänker om. Jag hoppas framför allt att våra vänner inom centern som är tveksamma slår följe med statsrådet Wikström och mig. Det är nog lugnast och bäst så.

Herr talman! Ralf Lindström har frågat mig varför studiestödsutredningens betänkande om studiehjälpen ännu inte har remitterats och när så skall ske. Inom utbildningsdepartementet, liksom inom övriga departement, pågår f.n. ett omfattande beredningsarbete inför de besparingar som regeringen bedömer som nödvändiga inom den närmaste treårsperioden. I detta sammanhang måste naturligtvis också alla reformförslag mycket noga prövas. Studiestödsutredningens förslag innehåller mycket betydande kostnadsökningar på studiehjälpens område. Jag har bedömt det som föga meningsfullt att låta en rad remissinstanser yttra sig över dessa mycket kostnadskrävande förslag innan frågan om tänkbara finansieringsmöjligheter är tillräckligt beredd. Denna beredning pågår f. n. inom utbildningsdepartementet.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Ett enigt socialförsäkringsutskott begärde i början av 1970-talet en allsidig och förutsättningslös utredning av det studiesociala systemet i syfte att försöka förenkla det och anpassa det till tiden. I september 1975 tillsatte dåvarande utbildningsministern Bertil Zachrisson en utredning med uppgift att se över det studiesociala systemet. Efter ett ambitiöst arbete i utredningen avlämnade den i enlighet med direktiven ett principbetänkande den 30 juni 1977. Detta betänkande utlämnades för remissyttrande, och remisstiden utgick den 15 december samma År. Nu började långhalningen. Plötsligt var det inte längre någon brådska med att förbättra de ekonomiska förhållandena för de studerande. För det fortsatta arbetet behövde utredningen tilläggsdirektiv, men väntan på dessa blev lång, trots påstötningar. Över 14 månader fick utredningen vänta på tilläggsdirektiven. I dessa direktiv påpekas — med viss skärpa — att utredningen i sitt fortsatta arbete skulle prioritera stödet till de yngre eleverna i gymnasial utbildning. En i det närmaste enig remissopinion hade tillstyrkt en sådan prioritering, och socialförsäkringsutskottet har under alla de år som utredningen arbetat tillstyrkt motioner som begärt skyndsam förbättring av studiestödet för dessa studerande. Utredningen kunde sedan fortsätta sitt arbete och avlämnade den 2 juni i år ett betänkande som mycket väl torde tillfredsställa de i direktiven ställda förväntningarna. Plötsligt tog återigen brådskan slut. Betänkandet borde naturligtvis utan tidsförlust lämnas ut för remissförfarande. I stället verkar det som om det har fått äran att ta plats i statsministerns famösa långbänk. Jag försäkrar: Nr 26 Utredningens ledamöter känner inte tillfredsställelse med att betänkandet — Tisdagen den beretts denna ära, och säkerligen inte heller de sämre ställda gymnasiestu 18 november 1980 derandena och deras föräldrar. Skor Nu säger utbildningsministern i svaret att det är budgetekonomiska Om remissbehandorsaker till förseningen. Betyder det att regeringen väntar sig en snabb = ling av förslag förbättring av statens ekonomi eller kan vi vänta oss att betänkandet blir rörande studieliggande i någon låda tills det blir helt nattståndet? Riksdagen har ändå i april hjälpens framtida 1979 gett regeringen till känna att den vid budgetarbetet rörande budgetåret utformning 1980/81 skulle prioritera stödet till de yngre eleverna i gymnasieskolan. Vi väntar oss antingen ett förslag i budgeten eller, naturligtvis, att utredningen skickas ut på remiss.
Herr talman! Som jag har sagt i svaret finns det bara ett skäl till att vi inte skickat ut utredningen på remiss. Det är den översyn av samtliga utredningar som pågått under ledning av budgetdepartementet och där syftet är att ställa utredningsförslagen i ljuset av den sparplan som regeringen arbetar med för detta år och för de kommande åren. Jag har tyckt att det är föga meningsfullt att skicka ut på remiss ett förslag som är utomordentligt kostnadskrävande. Det kan ge ett intryck av att vi är beredda att satsa så mycket pengar som krävs för att genomföra reformer av det slaget. Detta är en metod som regeringen valt i ett läge då vi vet att utrymmet för nya reformer är mycket knappt.
Herr talman! Är det föga meningsfullt att skicka ut utredningarnas förslag på remiss, så är det naturligtvis också föga meningsfullt att fortsätta utredningsarbetet när det gäller att införa reformer i Sverige. Folkpartiet — och för all del även de andra borgerliga partierna — har visat ett hett intresse tidigare för de studiesociala frågorna. Brådskan med att reformera det studiesociala systemet var stor, och kritik mot studiehjälpssystemet och studiemedelssystemet framfördes mycket ofta i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet i interpellationer, motioner och frågor. Nu har man på borgerligt håll nästan obegränsad makt här i riksdagen, men då har intresset slocknat. Vi har en ganska utsliten tes som ofta kommit till uttryck här: Vi måste ha råd att satsa på ungdomarna och deras utbildning — det är på deras arbete och kunnande vi skallleva, när vi blir gamla. Jag tror att det är en viktig tes, och vi skall hålla fast vid den i fortsättningen. Om vi skall ha någon framgång i konkurrensen om exportmarknaderna måste det ske i kraft av ett högt kunnande, och helst ett högre kunnande än konkurrenternas. Det är därför helt enkelt nödvändigt att vi ser till att våra ungdomar — även de ekonomiskt sämre lottade — får ekonomiska möjligheter 41 att studera efter grundskolan. Skall vi inte helt akterseglas i konkurrensen är det brådskande att lösa den här frågan. Det blir mer och mer bråttom för var dag. Jag tycker ändå att det här borde skickas ut ganska snart.

Herr talman! Valperioden för justitieombudsmännen Anders Wigelius och Karl-Erik Uhlin utgår under innevarande kalenderår. Med anledning därav skall val förrättas av två riksdagens ombudsmän. JO-delegationen har berett frågan om val av två ombudsmän. Samråd har därvid ägt rum med de av partigrupperna utsedda ledamöterna i talmanskonferensen. JO-delegationen föreslår enhälligt att riksdagen för tiden från valet till dess nytt val har förrättats under fjärde året därefter till justitieombudsmän omväljer justitieombudsmannen Anders Wigelius och nyväljer justitierådet Tor Sverne.

Herr talman! Jag vill meddela att jag på grund av resa utomlands inte inom föreskriven tid kan besvara interpellation 1980 81:29 av Ulla Ekelund om jordbrukets och trädgårdsnäringens energiförsörjning.

Herr talman! Det är nu för tredje gången detta år som riksdagen skall ta ställning till utgifterna för det militära försvaret under de fem budgetåren 1980 85. Sedan vi sist befattade oss med den här frågan i våras har det onekligen hänt en del saker. Bl. a. har ju regeringen nu vaknat till insikt om att den på något sätt måste försöka stoppa nationens ständigt ökade upplåning och fortgående skuldsättning. Det har kommit ett sparpaket som drabbar många medborgare i vårt land, inte minst de svaga och utsatta. En rad samhälleliga förmåner som hittills uppfattats som självklara rättigheter har blivit urholkade i strävandena att återställa landets ekonomiska stabilitet.

Vilka det blir kommer vi så småningom att få besked om. Vi har också fått veta att det militära försvaret skall få ge sin tribut åt besparingspolitiken. 300 milj.kr. skall under nästa budgetår sparas in. Det betonas dock att det är en helt tillfällig åtgärd. Den framställs egentligen som rätt bagatellartad: den kommer inte att påverka situationen för vare sig personalen eller materielen inom försvaret. Försvaret lider ingen skada av en sådan här temporär åtgärd, framhålls det ifrån regeringens sida. För att ytterligare understryka hur litet den föreslagna åtgärden betyder finner inte försvarsministern anledning att ändra de planeringsramar som skall gälla för framtiden. Det förslag som vi nu har att ta ställning till är precis detsamma som lades fram i våras. Vi socialdemokrater vidhåller det beslut som riksdagen då fattade. Det står i överensstämmelse med de kostnader som vi alltsedan 1977 har ansett riktigt avvägda för det svenska militära försvaret. Jag skall inte klandra regeringen för det förslag som vi fått i besparingspropositionen angående det militära försvaret. Det skall jag med hänsyn till vår egen inställning absolut inte göra. Men det skulle ha varit mer tilltalande om regeringen också justerat ner planeringsramen med hänsyn till det förslag som redan finns under behandling här i riksdagen. Vi socialdemokrater har framfört dessa synpunkter i utskottet, men vi har då fått veta att det väldiga belopp det rör sig om — 68 247 000 000 kr. —- inte på något sätt bör justeras med hänsyn till sparförslaget. Redan den som ser på själva beloppet förstår att det var en mycket noggrann uträkning bakom det en gång i tiden. Men man säger alltså att det inte finns anledning till någon förändring. Man resonerar så här på den borgerliga kanten: Eftersom det verkliga utfallet ändå kommer att bli ett helt annat när prisregleringsmedlen har tillkommit kan man låtsas som det regnar — 300 milj.kr. mer är i det här sammanhanget inte av någon betydelse. Vi hävdar att det är principiellt felaktigt att på det sättet inteckna för priskompensation beräknade medel. Jag vill gärna säga att det inte hade funnits någon anledning att göra så stor affär av detta om vi inte också blivit underrättade om att det inte heller i det förslag till anslag för det militära försvaret som kommer att föreläggas riksdagen i januari månad kommer att göras några förändringar. Anslaget kommer att uppföras i vanlig ordning, utan hänsynstagande till de 300 milj.kr. som skall försvinna. Deniinflationspolitik som förs kommer förmodligen att göra det möjligt att påräkna en så stor indexuppräkning — särskilt när man får behålla den metod för indexberäkningen som finns. Den har ju inte försämrats — som har skett för pensionärerna — utan skall verka fullt ut här. Därför är det sannolikt att det kommer att tillföras så mycket priskompensationsmedel att minskningen kan täckas in. Jag vill emellertid upprepa: Principiellt är detta felaktigt, och det strider helt mot de principer som hittills har varit vägledande. Dessutom öppnar det möjligheter att framställa förslag i riksdagen utan att man anslagsmässigt tar konsekvenserna av förslagen. Herr talman! Jag skall inte trötta med ytterligare argumentering mot de nya principer som regeringen inför. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som jag tillsammans med övriga socialdemokrater i utskottet har avgivit i betänkandet.

Herr talman! Inte sedan 1920-talet har Sveriges försvarspolitik stått inför större avgöranden än den gör nu i början av 1980-talet. 1925 års försvarsbeslut, som innebar en nedrustning efter första världskrigets ansträngningar, förbyttes ganska snabbt ca tio år senare, 1936, i en upprustning och utbyggnad av det svenska försvaret som sedan inte har avbrutits. Det har gett oss en militärapparat som med hänsyn till folkmängden har hört till de starkaste i världen. Vårt flygvapen har tidvis överträffat alla andra staters utom de verkliga stormakternas. Utbyggnaden har varit möjlig genom vårt goda ekonomiska läge och en hög standard inom teknikens, och då särskilt vapenteknikens, område. Nu är det inte längre möjligt att upprätthålla denna typ av försvarsorganisation, som ansetts självklar i 40 år. Det beror främst på följande faktorer: 1. Vi har inte längre de ekonomiska förutsättningarna att upprätthålla en organisation av samma storlek och kvalitet som på 1950 och 1960-talen. 2. Även om vi vore villiga att satsa procentuellt lika mycket som på den tiden, så skulle det ändå inte vara tillräckligt, eftersom utvecklingen inom vapenområdet går så snabbt att bara de verkliga stormakterna eller blocken kan hänga med. 3. Samhällsutvecklingen har urholkat försvarsbegreppet och gör det i en ständigt ökande takt, dvs. det blir allt mindre meningsfullt att satsa resurser på militära system när samhället i övrigt blir alltmer sårbart sett ur försörjningsoch skyddssynpunkt. Till det sistnämnda vill jag säga att det som nyligen har kommit fram i massmedia om vår folkförsörjning och läget i fråga om det ekonomiska försvaret är i det avseendet oerhört avslöjande. Alla som har arbetat med de här frågorna har i åratal vetat om att folkförsörjningen har varit eftersatt, att det ekonomiska försvaret inte har fått de resurser som har behövts och att samhällets sårbarhet hela tiden katastrofalt har ökat. Men i den borgerliga regeringens tankebanor finns inte med några överväganden med anledning av det här, utan man vill fortfarande satsa en massa miljarder på att bygga ut den militära sektorn i stället för att stärka folkförsörjningen och minska sårbarheten i samhället i övrigt. Det är en ologisk tankegång, och det handlar om två beslutsprocesser som inte går ihop. Regeringen bör på ett mycket klarare sätt än som skett reda ut vad man verkligen menar och vad man avser att göra i framtiden när det gäller just samhällets sårbarhet. I diskussionen om hur det svenska försvaret skall se ut och organiseras kan man urskilja två väldigt tydligt avgränsade linjer och uppfattningar. Den första är en högerinriktad, militaristisk och teknisk-industripolitisk linje. Den innebär en fortsatt satsning på tekniskt komplicerade och dyrbara vapensystem som flygplan, stridsvagnar och ubåtar. Det betyder ett uppgivande av den allmänna värnpliktens idé och övergång till någon typ av yrkesförsvar, där man skall ha frivillig värnplikt och välbetald utbildning och tjänstgöring för dem som skall betjäna dessa krigsmaskiner. Det betyder också ett ökat beroende av utlandet. Framför allt innebär det ett ökat beroende av västmakterna och NATO, inte minst manifesterat i det samarbete som nu har inletts i flygplansfrågan med just västtyskt, franskt och italienskt industrikapital. Detta är en annan viktig fråga i det här sammanhanget. Detta gör man alltså för att få tillgång till teknologi och samarbete vid produktion och utveckling av sådana här dyrbara system. Vi har inte längre råd att själva ta ftam dem. Därför måste vi söka samarbete internationellt — och då blir vi beroende. Den andra linjen är en vänsterlinje, en antimilitaristisk nedrustningsoch omrustningslinje. Denna linje innebär en omläggning av försvarskostnaderna ifrån den ensidiga satsningen på den militära sektorn som nu kräver huvudparten av våra försvarsansträngningar, en omflyttning så att det läggs större vikt vid den civila sektorn och vidtas åtgärder för att minska sårbarheten i samhället. Det skulle betyda ett avbrytande av militära flygplansprojekt. Till att börja med måste det betyda att man avbryter tillverkningen och beställningarna av den tredje delserien av Viggen. På sikt innebär det också ett avskaffande av det svenska flygvapnet av i dag. Vi behöver det inte. Vidare skulle det här innebära ett bibehållande av den allmänna värnplikten, med större inflytande över organisation och utbildning på både civilt och värnpliktigt håll. Den här värnpliktsorganisationen skall då förses med de moderna vapen som vi har möjlighet att ta fram. Vi bör göra en större satsning på defensiva vapen av robottyp. Det finns nu tekniker som ger oss ett väldigt övertag i dessa sammanhang. Det är märkligt att man inte på ett mera bestämt sätt har satsat på den tekniken och minskat utgifterna för de s.k. krigsmaskinerna, som jag nämnde förut. Det skulle också gynna en svensk dataoch elektronikindustri, om man satsade en större del av försvarskostnaderna på just en utbyggnad av robottekniken. Sådana här vapen kan betjänas av värnpliktiga. Det skulle inte behöva bli fråga om någon speciellt komplicerad utbildning. Det handlar om lätthanterliga och lättrörliga vapen som dessutom är effektiva. En sådan försvarspolitik skulle på sikt möjliggöra en sänkning av försvarskostnaderna och en minskning av beroendet av utlandet. Beträffande den proposition som vi nu på nytt behandlar, efter avslaget på propositionen i våras, är det mycket lätt att instämma med SAP:s talesman Eric Holmqvist när det gäller de ekonomiska tankegångar som ligger bakom propositionen. Det är märkligt att det i en tid med inbesparingar på alla samhällslivets områden — inbesparingar som väldigt hårt drabbar många grupper och samhällsfunktioner av olika slag — finns ett område, ett departement, som inte alls drabbas. Den symboliska inbesparingen på 300 milj.kr. som återfinns i den s.k. sparplanen är ju i grund och botten inte alls någon besparing. Man uppskjuter vissa investeringar på byggnadssidan osv. Kanske senarelägger man byggandet av några värn vid våra kuster. Man skjuter kanske renoveringen av några kasernbyggnader till litet längre fram på 1980-talet. I realiteten är det inte fråga om någon minskning av försvarskostnaderna, och det är naturligtvis inte heller tänkt att det skall vara det. Men för skams skull kunde man inte lämna försvarsdepartementet helt utanför när man gick ut och krävde att svenska folket skulle hålla igen och minska sina utgifter. Vi har i vår motion, precis som tidigare, fört fram våra åsikter om hur det svenska försvaret bör se ut. Vi anser att man i första hand skall låsa ramarna vid den nuvarande nivån. I likhet med vad ÖB föreslår i sitt lägre alternativ kan t.o.m. vi till att börja med tänka oss en försvarsram på 13 miljardersnivån. Det gäller mycket höga belopp, som ger väldigt stora påfrestningar på samhällsorganisationen. Men man kan utgå från den nivån, och det behöver inte betyda, såsom utvecklas i ÖB:s perspektivplan del 2, att försvaret kommer att klappa ihop. Långtifrån: det går att spara mycket på den militära sektorn. De förslag som vi lagt fram i motionen har vi tidigare fört fram, och vi kommer att fortsätta att föra fram dem. Om vi skall få en realistisk försvarspolitik, som verkligen är till för att försvara Sverige — och inte för att gynna rustningsindustrin i Sverige eller för att vi skall försöka leva upp till något slags gammalt ideal från 1950-talet om att Sverige skall kunna avvisa invasioner till varje pris och sådana mystiska tankegångar — måste vi få ett nytänkande inom försvarssektorn. Vi måste få en överflyttning av medel från den militära sektorn till de civila delarna av totalförsvaret, något som minskar sårbarheten och bygger upp den första försvarslinjen i samhället självt. Först då vi har byggt upp den kan det vara motiverat att börja tala om vad vi skall satsa på den militära sidan. Att vi, som nu, låter 16 miljarder av ungefär 18 för hela totalförsvaret gå till det militära försvaret kan inte tolereras i fortsättningen. Det måste bli ett omtänkande. Vi kommer självfallet att stödja den socialdemokratiska reservationen när den kommer upp till omröstning. Den innebär ändå en inriktning mot en vettigare och mer realistisk försvarspolitik än det förslag som den borgerliga regeringen och dess moderata försvarsminister lägger fram.